Fru talman! Det är bra att regeringen står fast vid att vi har en annan linje när det gäller den gemensamma ekonomiska och monetära unionen och medlemskapet där. Det är ju oerhört viktigt för det rödgröna samarbetet att den ståndpunkten står fast. Samtidigt känner jag en stor oro för vart det internationella solidaritetsarbetet tar vägen när det blir en gemensam röst som styr detta. Jag är bekymrad för att nivån på det kommer att dras ned och för att de interna problembilderna blir mycket väsentligare än de globala. Därmed kommer den viktiga röst som jag har upplevt att Sverige har haft i internationella forum att tystna i de här sammanhangen. Därför anser jag att det är oerhört viktigt att Sverige markerar att vi vill ha kvar en egen röst i världen för att kunna agera inom FN och andra internationella organ på ett tydligt sätt för den internationella solidaritetens skull.
Fru talman! Det är tur att jag har gott om tid. Jag har ju faktiskt två minuter på mig att klara ut den här saken. Den tiden skall vi nog försöka att använda. Ryttar tar upp en av vår tids stora och svåra frågor. Det är bra. Jag kan på en gång säga att jag inte har något bra svar på den. Jag kan också tala om att jag inte har träffat någon annan heller som har något bra svar på detta.

Fru talman! Statsministern rapporterade att man hade diskuterat den globala finansiella situationen vid rådsmötet. Vad jag förstår fattade man inga skarpa beslut. Jag skulle vilja fråga statsministern hur han anser att man skall försöka komma till rätta med den finansiella kris som finns och EU:s roll i densamma.
Den första förutsättningen för att på något sätt återställa en balans mellan kapital och politik är ju att man ser likartat på problemet. Den förutsättningen börjar nu att vara på plats. Det är orimligt att kortsiktiga spekulationer i ett slag skall radera bort årtionden av samhällsbyggnadsarbete. Det är orimligt. Det kan ingen ansvarig politiker någonstans leva med. Jag kan inte svara på vilka metoder och vilken teknik som behövs. Det diskuteras olika metoder, som Ryttar vet.

Jag tror att Chile har infört en sådan reglering redan. Det finns olika uppslag. Jag är beredd att fördomsfritt och öppet diskutera varje sådant uppslag. Det finns anledning att hela det politiska samhället världen över samlar sig för att hålla emot detta kortsiktiga spekulationskapital. Sedan kan man också säga att det regelmässigt är så att de länder som råkar sämst ut är de som har en egen ekonomi som är i dåligt skick. Är det någonting vi kan göra för att skydda oss är det faktiskt att vårda vår egen nationella ekonomi. Just nu upplever vi ju en krisunge i världen. Vi i Sverige går ju hyfsat igenom detta enbart därför att vi har klarat av att sanera vår egen ekonomi. Tänk om vi hade haft 1994 års ekonomiska situation i den finansiella oro som nu har rått. Vilket enormt kaos som då skulle ha rått i Sverige. Det säger någonting om en av de möjligheter som står oss till buds.
Fru talman! Jag delar till alla delar den uppfattning som statsministern har fört till torgs här. Jag ser också en komplikation i att försöka att lösa den här krisen. De exempel som statsministern tog upp handlar om olika former av regleringar. I EU-fördragen är kapitalets absolut fria rörlighet garanterad. Ser statsministern detta som ett bekymmer, eller är det möjligt att gå vidare trots dessa skrivningar?

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga om den kortsiktiga tidsplanen, dvs. våren 1999, då Agenda 2000, de ekonomiska perspektiven och de regionalpolitiska fonderna skall klaras ut. Om jag har förstått det rätt är ett starkt skäl för att få budgeten och därmed de andra sakerna på plats att det nu sittande parlamentet skall kunna klara ut detta innan man skiljs åt inför den 13 juni. Det ställer väldigt stora krav på Tyskland att klara ut detta. Min fråga till statsministern är: Finns det fler viktiga milstolpar än parlamentsvalet som gör det nödvändigt för Tyskland att klara detta?

Fru talman! Bara en liten ytterligare kompletteringsfråga. Om vi skulle hamna i den situationen att man inte klarar av föresatserna i budgeten, dvs. att man inte når kommissionens ambitioner, tvingas vi då att anta en mer eller mindre traditionell långtidsbudget och att på det sättet tappa tempo i utvidgningssammanhanget? Kan man utläsa det ur korridorskontakterna som statsministern har haft?

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsministern. Jag har läst mig till att det sägs i slutsatserna från Wien, vad gäller de institutionella frågorna som inte har lösts i Amsterdamfördraget, att dessa skall lösas före utvidgningen. Vad betyder egentligen detta? Blir då situationen den att EU:s medlemsländer först måste komma överens om en förändring av både kommissionens sammansättning och viktningen av rösterna i ministerrådet? Innebär det också att varje nationellt parlament skall ha godkänt denna förändring innan något nytt land kan bli medlem av EU?

Fru talman! Jag tycker att det är en mycket intressant redogörelse som statsministern ger. Den är både intressant och spännande. Jag tycker att den mycket tydligt visar på att de svenska positionerna, som vi har tagit till oss sedan en lägre tid tillbaka, både håller och bär. Jag tycker också att den pekar på ett resonemang kring löntagarnas och medborgarnas Europa.
Fru talman! Vi har fått den frågan förut i offentliga sammanhang. Det blir en svensk förhandlingsposition som skall stämplas in och som vi har stämplat in.
Fru talman! Jag vill först säga att jag delar Ronny Olanders uppfattning att de svenska positionerna bär. Vi ligger nu i en politisk mittfåra i Europa, och alltflera regeringar runt omkring oss drar åt samma håll.
Vi vill exempelvis ha en egen kommissionär. Sedan har vi lagt fast vilka regler vi har haft, vilka utgångspunkter vi har haft i förhandlingarna.
Jag har för första gången träffat en premiärministerkollega som i spåren av Asienkrisen har upplevt att företag från hans hemland nu flyttar ut till Marocko. För första gången upplevde han ett problem med den sociala dumpningen.
En fråga får man alltmer ofta när man är ute på möten och när man träffar folk och diskuterar just EU-frågorna. När företagen flyttar omkring i Europa och ute i världen - och det gör de av olika skäl - börjar frågeställningar komma alltmer, även om de kanske är nationella på sitt sätt.
De är kända sedan tidigare, och jag har ingen anledning att på något sätt röra på mig där. Sedan är det ju förhandling. Då vet vi om att från den position man har, går man någon bit.
Vi har tidigare känt en plåga när svenska företag har dragit i väg, som t.ex. Ericsson till Skottland, vid en del etableringar på Irland osv.
Det gäller arbetsrätt och löntagarnas anställningsvillkor och att trygga villkoren för dem i ett europeiskt perspektiv. Min fråga till statsministern är: Finns det inte anledning att fundera, kanske ännu starkare än de sju direktiv som finns på området, när det gäller den sociala dimensionen och det sociala protokollet?
Men för vår del är det viktigt att varje land har en egen kommissionär. Det ligger i botten.
Kanske skall man ta några ytterligare steg för att få något av en balans eller väga upp de orostecken som ändå finns.

Fru talman! Jag är mycket nöjd med det svaret. Det kan i samband med utvidgningsprocessen tänkas komma upp resonemang kring lika eller jämförbara villkor för löntagarna. Jag delar meningen att vi har all anledning att på olika sätt ta tag i den sociala dimensionen och i det sociala protokollet. Jag tycker att detta besked är glädjande.
Med öppenhet för ett samarbete med fackföreningsrörelsen tror jag att man får gehör för den typen av synpunkter just nu, samtidigt som det naturligtvis också åskådliggör det utsatta i en internationellt orienterad ekonomi.
Fru talman! Det är ju väldigt viktigt för EU:s framtid, herr statsminister, att medborgarna har tillit till organisationen som sådan. Inte minst på senare tid har man även i Sverige börjat uppmärksamma alla de oegentligheter som förekommer inom administrationen och som nu också har spritt sig upp till kommissionärerna. Tre, möjligen fyra, är nu berörda av de utredningar som pågår. Det är tal om att man inte skall bevilja kommissionen ansvarsfrihet, och det skulle vara mycket olyckligt om det sker just i vår, när EU skall ta itu med så mycket annat. Var dessa oegentligheter inom EU något som politikerna kände oro för och som kom till uttryck i
Fru talman! Såvitt jag kommer ihåg avspeglades detta inte i slutsatserna. Däremot är det någonting som vi talar om när vi informellt diskuterar läget. Jag tillhör dem som tror att det här är förödande för unionen, på samma sätt som vi själva i vårt land har drabbats av en del misstag och oegentligheter inom offentlig verksamhet. Vi vet vilken inverkan det har haft på människors uppfattning om den offentliga verksamheten och om politisk aktivitet. På samma sätt är det med unionen, kanske med ännu större kraft därför att avståndet är så stort. Det sker så långt bort, och det finns så mycket av missförstånd, av fördomar och av rädsla och ängslan för vad som faktiskt pågår någonstans där borta med mina pengar. Den inställningen finns här i vårt land, och den finns säkert i hela Europa. Om man inte kraftfullt kan göra klart att resurserna har använts på ett korrekt sätt, är det naturligtvis en för unionen farlig situation. Över huvud taget diskuterar man för litet det demokratiska underskott som finns i hela det fantastiska bygge som Europeiska unionen representerar. På tal om tillit är det faktiskt så att den linje som vi har valt i EMU-frågan just är ett uttryck för ängslan. Man skall inte bara kasta sig framåt inför nya stora uppgifter utan att låta människor få en rimlig chans att bedöma konsekvenserna av det. Det demokratiska underskott som detta representerar tillsammans med den här typen av missbruk är farligt för unionen.
Fru talman! I slutsatserna finns uttrycket benchmarks.

Fru talman!

Vi vill ha jämförbara ambitionsnivåer och bästa möjliga prestation för hela unionen, och det har vi nu fått accept på. Det gäller på arbetslivets område men också inom politiken.
Det gläder mig mycket att den nu är uppe på dagordningen och att statsministern driver den så hårt. Det är viktigt att EU berör alla människor, både män och kvinnor.
Jag är helt övertygad om att om unionen skall upplevas som trovärdig av alla sina medborgare, är det också viktigt att de beslutande organen rimligt motsvarar befolkningens sammansättning.
Då är det också väsentligt att vi driver på jämställdheten och får fram den som en del i demokratin. Min fråga till statsministern är om man har diskuterat en form av kvotering för att skynda på processen, på samma sätt som vi inom vårt parti har jobbat med "varannan damernas".
Om vi kommer så långt att vi får "varannan damernas" i Europa låter jag vara osagt, men jag är inte främmande för att vi skall driva det. Jag är definitivt övertygad om att vi redan har börjat processen med att sätta ut mål på detta område.
Min fråga är kopplad till att jag för ett tag sedan i en tidning läste om att Indiens kvinnor driver på för att få en form av kvotering för att snabbare komma fram med jämställdheten.
Jag accepterar hellre ett ambitiöst mål som vi kan enas om att styra mot än jag nu tar en strid om "varannan damernas", som vi förlorar.
Fru talman! Det svaret gläder mig oerhört, och jag kan understryka att Europas kvinnor till fullo stöder detta. Det får vi besked om när vi är ute och reser i Europa. Man frågar oss: Hur har ni burit er åt? Vilka vapen har ni? Hur kämpar ni? Vad har ni för taktik? En del av detta har varit just "varannan damernas" men även mainstreaming-modellen.
Men det är inget tvivel om att EU så småningom kommer att hamna i en svensk situation. I ett modernt samhälle delar män och kvinnor på ansvaret inte bara för hem och familj, inte bara för arbete och produktion, utan också för samhälle och debatt.
Det här känns alltså förhoppningsfullt, och, som sagt, alla kvinnor stöder det här.

Fru talman! Högskolans kvalitet och effektivitet kan mätas ur åtminstone två olika perspektiv, nämligen ur studentens, eller för den delen doktorandens, perspektiv och ur samhällets perspektiv. För den studerande är en bra högskoleutbildning en god investering, som inte bara erbjuder goda förutsättningar för sysselsättning utan även stimulerar till kritiskt tänkande och personlighetsutveckling. För samhället är en väl fungerande högskola en förutsättning för den nationella konkurrenskraften och välfärden. Grund och spetsutbildning måste vara väl balanserad, grundforskningen och den tillämpade forskningen likaså. Det som vid sidan av utbildning och forskning har kommit att kallas högskolans "tredje uppgift", nämligen dess anknytning till samhället i övrigt, är också mycket viktig. Båda parter, dvs. både samhället och högskolan, besitter resurser och kunskaper som gör att ett utbyte mellan dem ger en mycket positiv effekt.

Det är områden där högutbildad arbetskraft är en bristvara. Men vi kristdemokrater vill också understryka det faktum att högskoleutbildningen inte bara skall bidra till studenternas och samhällets materiella välstånd. Många av högskolans kunskapsområden saknar helt eller delvis kommersiellt intresse. För att skapa ett mänskligare samhälle krävs djupare kunskaper också om andliga, kulturella, sociala och etiska värden. Utbildning och forskning i allmänhet och i humaniora i synnerhet spelar en viktig roll i den utvecklingen. Fru talman! Jag vill nu gå över till att tala om kvaliteten i grundutbildningen och samspelet mellan grundutbildningen och högskolornas forskningsverksamhet - ämnen som har varit uppe till debatt här tidigare. Lärarbristen på våra universitet och högskolor är ingen ny företeelse, men regeringen tar inte situationen på allvar. Avsaknaden av långsiktighet i regeringens högskoleutbyggnad har gjort det svårt att rekrytera och behålla kompetenta lärare. Högskolor och företrädare för studenter och doktorander signalerar att det har blivit svårare att rekrytera studenter till doktorandstudier inom vissa områden. Detta är ett faktum som djupt oroar oss kristdemokrater, och vi efterlyser regeringens strategi för rekryteringen till forskarstudier. För att undvika den kvalitetsförsämring som riskerar att bli resultatet av regeringens utbyggnadspolitik vill vi kristdemokrater tillföra forskarutbildningen 50 miljoner kronor per år utöver vad majoriteten föreslår - detta för att göra det möjligt för aktiva doktorander, främst inom humaniora, att slutföra sina studier. Detta råder delvis också bot på den kritik som framförts när det gäller den nyligen genomförda reformen med forskarutbildningen - en kritik som vi delar till stor del. Reformen har gett effekter som inte minst har drabbat humaniora, samhällsvetenskap och teologi. En framgångsrik forskarutbildning handlar inte enbart om finansieringen. Frågor om handledarrelationer och forskningsmiljöer är minst lika viktiga faktorer bakom en effektiv utbildning. Kristdemokraterna anser att en samlad kartläggning av dagens forskarutbildning behöver göras. Av vikt för utbildningens kvalitet är naturligtvis också lärarnas kompetens. Kristdemokraterna har länge påpekat vikten av pedagogisk förnyelse och pedagogiskt skickliga lärare inom den högre utbildningen. Vi arbetar därför t.ex. för att pedagogiska meriter i högre grad skall betonas vid anställning av professorer. Regeringen skriver i budgetförslaget att det pedagogiska förnyelsearbetet måste ges högre prioritet och att examinationsformerna måste förnyas. Vi har under förmiddagens debatt hört de flesta betona vikten av pedagogisk utbildning för lärare inom högskolan. Kristdemokraterna håller med om detta men efterlyser resurser och konkreta förslag. Som en del av satsningen på högskolan vill vi uppmärksamma utbildningen av lärare som redan är verksamma i högskolan. Det är inte rimligt att de som undervisar och handleder i högskolan förväntas besitta pedagogisk kompetens utan att ha fått någon utbildning. Inslag av pedagogisk utbildning i forskarutbildningen bör därför övervägas. Ett annat sätt att höja kvaliteten skulle kunna vara att låta den egna verksamheten få utgöra forskningsobjekt. Högskolans former och miljö för lärande är ett relativt outforskat fält. Som en följd av dessa resonemang vill vi kristdemokrater tillföra 50 miljoner kronor utöver utskottets förslag till just lärarnas kompetensutveckling i pedagogik. Menar man allvar med en pedagogisk förnyelse bör just den pedagogiska utvecklingen få starta med lärarrollen. 300 000. Under 90-talet har alltså antalet studenter ökat med över 50 %. Men antalet lärare och forskare har, som sagt, inte alls ökat i samma takt. Det säger sig självt att detta varit och är en stor utmaning för högskolan, speciellt när det gäller att upprätthålla kvaliteten på utbildningen. Trots den stora utbyggnad som högskolesystemet genomgått de senaste åren stängs många sökande ute. Konkurrensen om platserna har alltså ökat trots den kraftiga expansionen. Detta är ett slöseri med begåvning som vårt land egentligen inte har råd med. Detta är naturligtvis i sin tur en av orsakerna till att så gott som alla är överens om att utbyggnaden av högskolan måste fortsätta. Tyvärr är den bristande kontinuiteten i regeringens handlande i denna fråga beklämmande. Den planerade utbyggnadstakten har varierat, och nya besked om antal platser har givits i så gott som varje budget och vårproposition. Så sent som i våras angavs 15 000 nya platser, och nu föreslås 16 000. Man har heller inte lämnat entydiga besked om hur många av platserna som är nya och hur många som har funnits som tillfälliga men nu blir permanenta. De olika beskeden har inte medgett långsiktig planering i högskolorna men inte heller i de kommuner som berörs. Även tillgången till, alternativt bristen på, bra och billigt boende är en del av de studiesociala förutsättningar som är viktiga. På många håll är situationen minst sagt kaotisk. Vi motsatte oss regeringens förslag att avbryta det tillfälliga investeringsstödet till byggandet av 15 000 nya studentbostäder under perioden 1997-1999. Vi välkomnar därför det tillkännagivande som riksdagen på bostadsutskottets förslag har givit regeringen i denna fråga. En annan studiesocial faktor som påverkar studierna är naturligtvis studiestödssystemet. Det har vi förstått av förmiddagens debatt. Ändå väljer regeringen att ännu en gång skjuta en studiestödsreform på framtiden. Detta är i allra högsta grad otillfredsställande, fru talman. Jag hade hoppats på utbildningsministerns besked i denna fråga i dag, men det fick vi tyvärr inte. Jag beklagar också att utbildningsministern inte har kunnat prioritera att vara kvar under debatten. Förutom att det krävs en satsning på lärarresurser och en förbättring av de studiesociala villkoren krävs det också att medel avsätts för kringresurser som bibliotek, utrustning, lokaler för självstudier och tekniska hjälpmedel. Detta har varit svårt på många håll på grund av de generella besparingskrav som finns. Däremot välkomnar vi naturligtvis regeringens satsning på bibliotek. Studenter, som investerar i storleksordningen en kvarts miljon kronor på sin högskoleutbildning, har också rätt att kräva hög kvalitet. Som en konsekvens av mina resonemang här tidigare vill vi kristdemokrater därför utöka antalet platser i en något lugnare takt än den regeringen föreslår. Vi vill i gengäld fortsätta expansionen även efter de år som regeringen inte ger besked om, nämligen år 2001. Vi anslår medel till 7 500 nya platser år 2001. Samtliga platser skall naturligtvis vara permanenta. Vid en så kraftig expansion som högskolan nu genomgår är det viktigt att också noga tänka igenom var den skall ske. Även om det ur ett politiskt perspektiv inte är lätt för ett universitet eller en högskola att uttrycka tveksamhet inför en möjlig expansion har det kommit signaler från några lärosäten att de skulle vilja ägna sig åt konsolidering. I stort sett alla universitet och högskolor får del av de nya årsstudieplatserna - detta gäller dock inte självklart de icke-statliga högskolorna. Kristdemokraterna fortsätter att gå emot regeringens negativa särbehandling av dessa högskolor. I år liksom tidigare gäller detta inte minst de fria teologiska högskolorna. All högskoleutbildning bör ha någon form av forskningsanknytning. Vi kristdemokrater stöder därför målet att tilldela fasta forskningsresurser till alla högskolor, men det måste ske gradvis eftersom uppbyggnaden av goda forskningsmiljöer tar tid och kräver långsiktighet. skall erhålla ställning som universitet, delvis mot de rekommendationer Högskoleverket lämnat efter sin granskning av de tre högskolorna. Regeringen menar att beslutet innebär en viljeinriktning om en fortsatt utveckling av de aktuella lärosätena. Kristdemokraterna finner det därför förvånande att regeringen inte följer upp sitt beslut helt och hållet och tilldelar extra resurser när det gäller forskningsanslag till samtliga nya universitet. Högskoleverket har en uppgift i att granska och bedöma kvaliteten vid universitet och högskolor. Verkets arbete är av stor vikt - något som jag noterade att även utbildningsministern tycker. Verkets arbete har bidragit till ett utvecklings och förbättringsarbete inom högskolan, men vi anser att verkets roll kan utvecklas ytterligare. Högskoleverket beslutar efter kvalitetsprövning bl.a. om vilka vetenskapsområden som skall finnas vid en högskola. Man prövar förutsättningarna att utfärda examina i forskarutbildningen, och man prövar och beslutar om examensrätt inom grundutbildningen. I stället för att utveckla denna roll som oberoende kvalitetsgranskare föreslår majoriteten enligt vår mening steg i fel riktning. Den föreslår att regeringen skall besluta om en högskola skall tilldelas ett vetenskapsområde, med motiveringen att regeringen också föreslår vilka resurser en högskola skall tilldelas. Detta motsätter sig Kristdemokraterna, och vi har tidigare motsatt oss förslaget om att en högskola skall kunna tillsätta professorer utan tillstånd från Högskoleverket. På så vis försvinner också där den oberoende kvalitetskontrollen. Högskoleverkets bedömning att en högskola har förutsättningar för att bedriva forskning och forskarutbildning inom ett vetenskapsområde behöver inte automatiskt leda till att högskolan tilldelas resurser för detta. På samma vis kan regeringen eller riksdagen t.ex. vilja att en viss högskola skall få ett visst vetenskapsområde, men då bör man först skapa förutsättningar för detta genom att t.ex. bevilja medel för högskolans utveckling. Därefter bör beslut fattas. Högskoleverkets granskning är en kvalitetsgranskning, medan regeringen kan lägga på även andra perspektiv. Fru talman! Majoriteten har beslutat om ramar för utgiftsområdet som inte stämmer överens med kristdemokraternas förslag varför vi inte kommer att delta i beslutet om anslagsfördelning. Vår syn på anslagen finns i särskilda yttranden i betänkandena. Jag står naturligtvis bakom samtliga reservationer från Kristdemokraterna i dessa två betänkanden, men nöjer mig, för tids vinnande, med att instämma i Yvonne

Fru talman! Som ny ledamot i kammaren kan jag inte undgå att bli förvånad över den debattordning som råder i detta stora utskott. Jag hoppas trots allt att vi kommer fram till ett bra beslut på den punkten så småningom. Fru talman! Tillåt mig först att ge några kommentarer kring motionen om klinisk forskning och utbildning, som Barbro Westerholm också var inne på. Jag kan konstatera att utskottet återigen delar uppfattningen att det råder en obalans i Sverige mellan de olika lärosäten som har läkarutbildning. Särskilt Norrlands universitetssjukhus har en väsentligt lägre ersättning än andra lärosäten. Detta är oroande. Om vi inte får en annan ordning riskerar läkarutbildningen att hamna i en situation som leder till en brist på läkare i Norrland - för övrigt ett läge som kan gälla hela Sverige. Sedan läkarutbildningen etablerades i Umeå har umeutbildade läkare verkat på praktiskt taget alla vårdcentraler - även långt inne i Norrlands inland. Men redan i dag kan vi tyvärr finna vårdcentraler som står helt utan distriktsläkare. Läget håller på att bli allvarligt, och under tiden avvaktar regeringen även på denna punkt. Utskottet delar också motionärens uppfattning att de s.k. ALF-avtalen inte är tillfredsställande. Man skriver att det är angeläget att regeringen så snart som möjligt finner en lösning och att utskottet utgår ifrån att regeringen med kraft driver på en förändring av de nuvarande avtalsvillkoren. Jag hoppas därför, fru talman, att detta inte stannar vid fagra ord, utan att vi får se en aktivitet från regeringens sida som snabbt avhjälper de obalanser som finns i landet vad avser just klinisk forskning och utbildning. Här hade det varit lämpligt med ett svar från utbildningsministern, men det får vi avvakta med. Fru talman! Svenskt utbildningsväsende är kanske den viktigaste framgångsfaktorn för detta land med en liten befolkning och stor yta. Utan en välutbildad befolkning blir vår konkurrensmöjlighet för såväl nationen som individen kraftigt försämrad. I ljuset av detta finns det anledning att vara bekymrad över vår utveckling som kunskapsnation. Trots de vackra orden kring kunskapslyftet är detta naturligtvis ingen lösning på de grundläggande problemen. Tvärtom tränger det snarare ut väsentliga satsningar för att stärka kvaliteten inom den övriga utbildningssektorn. Svensk skola håller bra internationell standard, påpekar utskottet, men det räcker inte. Vi skall bli världsbäst. Det kräver nya grepp på en lång rad områden. Per Bill har, fru talman, tidigare kommenterat den högre utbildningen, varför jag nu koncentrerar mig på hur skolans resultat kan följas upp, lärarnas roll och hur det obligatoriska skolväsendet borde finansieras. Som alla vet är grundskolan, årskurs 1-9, den utbildningstid i våra ungdomars liv som kanske är den allra viktigaste. Det är där grunden läggs för lärandet. Precis som för huset som skall byggas högt krävs det en stabil grund att stå på. Här danas också många av de normer och förhållningssätt till utbildning som är så oerhört väsentliga. Här måste eleven lära sig vissa saker, t.ex. att skolan är en arbetsplats som kräver regler och krav. Jag ser tyvärr tecken på att vi är på väg i en helt annan riktning just vad det gäller detta. Den omhuldade integrationen mellan skola och fritidsverksamhet tror jag t.ex. är ett farligt experiment med våra ungdomar. Den viktiga fria tiden är en sak, och tiden i skolan som regleras i läroplanen är en helt annan sak. Inte minst de svagaste eleverna får svårigheter i ett system som blandar samman begreppen i skolan på det sätt som i dag sker. Vi borde orka med en pedagogisk diskussion om vilka utgångspunkter om bäst gynnar utbildningsresultatet. Denna debatt göms i dag under käcka paroller som "arbetslag", "livslångt lärande" och "fler vuxna i skolan". Jag menar att det finns anledning att ifrågasätta stora delar av den utveckling som vi ser i dag. Jag är samtidigt förvånad över att vi inte kan föra denna diskussion utan stora utropstecken. Fru talman! I dag lämnar 6-7 % av eleverna grundskolan utan fullständiga betyg i de basala färdigheterna läsning, skrivning och räkning. I vissa skolor är den siffran så hög som 30 %. Det är naturligtvis alldeles oacceptabelt och måste innebära att grundskolan tar ett större ansvar för sina elever. Alla elever måste kunna uppnå kunskapsmålen inom grundskolan, och därför borde inte årskurstillhörigheten vara det allra viktigaste. Några elever behöver kanske tio år, medan andra bara behöver åtta år för att klara kunskapsmålen. Kunskapsskillnaderna mellan skolorna är stora i landet, precis som skillnaderna i kostnader för varje utbildningsplats. I Trelleborg, som är den billigaste kommunen, kostar en elevplats 37 300 kr, medan kostnaden i Övertorneå är 73 000 kr. Genomsnittskostnaden i landet för grundskolan är 50 900 kr. Det kan inflikas att motsvarande kostnad för en friskola är 47 700 kr, alltså en skillnad på 3 200 kr. Över landet innebär detta en kostnadsskillnad på 3 miljarder kronor, som skulle kunna användas för att ytterligare stärka kvaliteten i skolan. Detta betyder emellertid inte att kunskapsskillnaden är direkt relaterad till kostnaderna, utan mer till hur skolan och lärarna lyckas med sin utmaning. Detta i sin tur är oftast beroende av vilken huvudman man har. Här finns anledning att tillfoga att utbildning prioriteras sämre i de socialdemokratiskt ledda kommunerna i landet än i de borgerliga kommunerna. Så var i varje fall fallet 1997. Fru talman! Det finns anledning att vara bekymrad över skolans resultat och kvalitet och våra elevers kunskaper. Vi moderater är i varje fall detta. Att följa upp och utvärdera skolverksamheten är av största betydelse om man vill förbättra resultatet. Vi moderater menar att ett fristående kvalitetsinstitut med uppgift att granska och bedöma hur väl eleven och skolan når de nationella målen skulle vara ett bra sätt att följa utvecklingen. Resultaten skall offentliggöras och redovisas så att de utgör en nyttig press på skolhuvudmannen. I dag utvärderar skolan sig själv, och det tror jag inte är ett bra system. Majoriteten förordar ett system med en nationell inspektionsnämnd under Skolverket. Vi menar att det vore en olycklig lösning. Vi vill därför avsätta 200 miljoner kronor för det fristående kvalitetsinstitutet, som därmed får en realistisk möjlighet att åstadkomma ett bra resultat. Utan välutbildade och engagerade lärare, fru talman, får vi en dålig kvalitet i skolan. Vi ser nu tyvärr att avhoppen från läraryrket ökar, framför allt i gymnasiet, och att vi har att vänta oss en direkt brist på andra sidan sekelskiftet. Läraryrket har i dag inte den status det hade en gång i tiden, vilket är besvärande. Men jag är samtidigt inte förvånad. Med den utveckling som läraryrket fått de senaste åren, både när det gäller löner och framför allt när det gäller arbetsinnehåll, lockar yrket inte särskilt starkt unga, ambitiösa akademiker. Skolan har utvecklats till att vara inte bara en plats för undervisning och kunskapsbildande utan också en plats som i alltför stora stycken kommit att ersätta områden som normalt borde höra till familjelivet. I Sverige, där vi i praktiken har ett kommunalt skolmonopol, blir också lärarnas och elevernas vardag mer formad av skolpolitikernas tyckande än ett utslag för det professionella i samråd med elever och föräldrar. Vi moderater menar att skolan behöver förnyas och vitaliseras med flera skolhuvudmän, där mångfald och elevens intresse får styra i större utsträckning. Med den utgångspunkten blir det naturligt att staten övertar finansieringen av skolan så att ett neutralt system uppnås. Vi vill göra en växling av det ekonomiska ansvaret från kommunerna så att elevens egna val kan bli verklighet. Vi avsätter därför 50 miljarder kronor år 2000 till vad vi kallar en nationell skolpeng. Det borde som jag ser det vara en självklarhet för alla utbildningsintresserade att en så hög kvalitet som möjligt uppnås i våra skolor runtom i landet. Därför borde frågan om vem som är huvudman för samma verksamhet vara av underordnad betydelse. Jag ser framför mig ett skolväsende som innehåller både kommunala och fristående skolor samt fria skolor med både föräldrastyre och andra former av styre. Fru talman! För våra elevers skull, för kvalitetens och mångfaldens skull, vill jag befria skolan från nyckfulla kommunpolitiker. Fru talman! Jag ansluter mig i övrigt till det yrkande som Per Bill framförde i sitt första anförande.
Fru talman! Anders Sjölund tog upp de gymnasieelever som lämnar skolan utan fullständiga betyg och utan fullständig kompetens. Skolverket har gjort en undersökning om marginalisering och utslagning i skolan där man ser sambandet att elever på gymnasieprogram med låg status får sämre betyg än sina skolkamrater. Man tar upp att många av de vanliga förklaringarna inte längre håller, t.ex. att eleverna på naturvetenskapliga programmet skulle ha genomgående mycket bättre betyg när de söker in till gymnasieskolan och därför skulle klara sig bättre. Det här stämmer inte riktigt. Fördelningen av betygsgrupperna i de olika programmen är faktiskt ganska jämn, enligt den här undersökningen. Undersökningen kommer till slutsatsen att det som händer i gymnasieskolan hör ihop med hur vi värderar arbete över huvud taget i samhället, dvs. att kroppsarbete värderas lägre än mer intellektuellt arbete. De yrkesorienterade programmen har också hamnat lite grann i bakvattnet på många sätt. Praktiken, dvs. APU:n, fungerar ganska dåligt, eleverna får bristande studievägledning osv. Jag skulle vilja höra om Anders Sjölund delar uppfattningen att det är där vi skall lösa problemen - att vi förbättrar praktiken och förändrar arbetssättet i gymnasieskolan, i stället för att som moderaterna tidigare har markerat förändra situationen genom att sänka kraven för de här eleverna när det gäller deras kompetens, speciellt i kärnämnena.
Fru talman! Jag tror faktiskt att man måste göra båda delarna. För vissa elever som kommer till gymnasieskolan är det en svår uppgift att jobba på det sätt som man nu tvingas göra. Det är för många en tung börda som gör att man slås ut från gymnasieskolan helt i onödan. Den diskussionen borde man våga ta utan att det framstår som att man vill försämra undervisningen som sådan. Sedan hörde jag inte riktigt den andra frågan från början, så jag får kanske be om ursäkt för det. Jag tror att gällde arbetssättet. Kan det stämma? Arbetssättet måste naturligtvis också anpassas till eleverna. Det är alldeles självklart. Här finns det mycket att göra. Men den arbetsmetod som skall gälla måste formas på den enskilda skolenheten, så att den passar eleverna och lärarna på den skolan.
Fru talman! Jag föredrar att tolka Anders Sjölund som att han är öppen för att det mycket är en fråga om attityd hur man betraktar problemet. Betraktar man problemet endast som ett problem hos den enskilde eleven blir lösningen en. Betraktar man det däremot som ett problem som kan röra hur vi organiserar och arbetar i skolan blir lösningen helt annorlunda. Jag har i varje fall tyckt mig märka en viss uppmjukning i moderaternas inställning här. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi satsar på dessa ungdomar. Det kommer alltid att vara några få som inte klarar av det här, men för den stora mängd som Anders Sjölund tog upp i sitt anförande är det knappast fråga om brist på begåvning. Möjligtvis kan det vara brist på motivation eller att man inte känner igen sig, inte tycker att man får ut tillräckligt mycket av skolan som det är i dag.
Fru talman! De siffror jag nämnde gällde grundskolan, dvs. årskurs 1-9. Det handlade om avhoppen där och att man inte klarar av kunskapsmålen där. Här finns det brister inom grundskolan. Vi skulle här vilja se en flexiblare lösning så att man kan arbeta kortare eller längre tid beroende på hur detta upplevs från elevens sida. Men det var alltså grundskolan jag pratade om.

Fru talman! Synen på kunskap och vad som egentligen är skolans uppgift kan sägas vara en vattendelare mellan vänster och höger, precis som väldigt många andra frågor. Man kan i och för sig efter den här debatten konstatera att i en del frågor är så inte fallet. Vi hörde förut Per Bill säga att det skulle vara en högersväng att satsa på grundforskning. Vi har ju haft gemensamma reservationer i den riktningen förut, så där har ni åtminstone haft vett att lägga fram rätt typ av reservationer. Vi hörde också Anders Sjölund och flera moderater tidigare säga att den här debatten är något märkligt upplagd och att man borde ha lagt upp den på ett annat sätt. Också där är vi eniga. Jag citerar ogärna socialdemokrater - mina kamrater i utskottsmajoriteten får ursäkta - men jag tror att det var Ingvar Carlsson som en gång sade att även en trasig klocka går rätt två gånger om dygnet. I så fall har ett helt dygn redan gått i den här debatten. Faktum kvarstår ändå: Där Högern prioriterar konkurrens och elitsatsningar talar Vänstern om en skola för alla. Där Högern vill bygga ett utbildningssystem som passar näringslivets behov vill Vänstern ge människan möjlighet till allsidig bildning och ett kritiskt förhållningssätt. Där Högern skapar klyftor vill Vänstern jämna ut möjligheterna för unga människor oavsett klass, kön och etnisk bakgrund. Det är lätt att konstatera att utbildningen är ett av de områden där Högerns systemskifte gick snabbt i början av 90-talet. Nu är det Vänsterns uppgift att inte gå bakåt utan att vrida riktningen åt vänster för att skapa en skola där alla, också i praktiken, ges samma chans och möjligheter. Det är ett stort och omfattande arbete, och än så länge går det alldeles för långsamt. Ett av de största problemen för skolan är bristen på resurser. Därför är det bra att regeringen i budgetpropositionen föreslår ökade ekonomiska möjligheter för kommunerna att satsa på skolan. Det är också ett av skälen till att vi i huvudsak står bakom utskottets betänkande vad gäller resurstilldelningen inom Utgiftsområde 16, som nu diskuteras. Vänsterpartiet kommer att fortsätta - det kan jag garantera er - att kämpa för att skolan får ökade resurser, bl.a. för att anställa fler lärare och annan skolpersonal men också för att öka satsningarna på lärarnas fortbildning och på pedagogiskt utvecklingsarbete. Men en hel del går också att göra vad gäller skolans arbetssätt. Det tänkte jag framför allt ägna det här inlägget åt, liksom åt gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Fortfarande styrs mycket av det som händer i skolan av det som kallas den dolda läroplanen. Det handlar om sådant som att eleverna lär sig att killar skall ta mer plats i diskussionerna än tjejer, att teoretiska kunskaper och utbildningar är mer värda än praktiska och att de egna erfarenheterna inte alls är lika viktiga som det som läraren och läroboken berättar. Världen framstår som splittrad i olika ämnen och i lektionstimmar, ofta alldeles utan sammanhang. Eleverna lär sig enligt den dolda läroplanen att det finns en given sanning och att gemensamma prestationer inte är lika bra som individuella, eftersom de senare kan betygsättas. Men skolan har också en annan roll. Många lärare och många skolledare gör ett viktigt och betydelsefullt arbete. Det är också där man hjälper eleverna. Man vägleder dem i deras inlärning och i deras utveckling. Man formulerar ändå som ung människa för första gången en sammanhängande bild av livet, samhället och världen i skolan. Vänsterpartiet ser det därför som sin uppgift att stärka de progressiva inslagen i skolan och att försöka bryta ned gamla och förlegade arbetssätt och traditioner. Fru talman! Med hänsyn till övergångsfrekvensen på ca 98 % är gymnasieskolan numera en skola för alla. Ca 10 % avbryter visserligen sina studier, men en del av dem går över till alternativa utbildningar, som t.ex. folkhögskola. I realiteten har vi alltså numera en tolvårig ungdomsskola som omfattar i det närmaste alla ungdomar i en årskull. Sexårsverksamheten bedrivs numera inom ramen för förskolan och bildar en egen skolform under benämningen förskoleklass. Vi kommer att återkomma till detta i kommande inlägg. Därmed har ändå tiden i det offentliga skolväsendet utökats med ett trettonde år. Vänsterpartiet anser att det är dags att ta konsekvenserna av detta. Vi vill utforma en sammanhållen ungdomsskola som är mer anpassad till ungdomars olika utvecklingsstadier än vad fallet är i dag. Begrepp som presenteras på grundskolenivå kräver många gånger en förmåga till abstrakt tänkande som många elever ännu inte kan prestera. Redan i 1980 års gymnasieutredning, och framför allt i den då verkande alternativa gymnasieutredningen, funderade man i dessa banor och föreslog att gymnasieskolan skulle inriktas mot tre utbildningsområden: ett socialt, ett tekniskt och ett ekonomiskt. Den alternativa gymnasieutredningen förordade att alla ungdomar skulle välja något av områdena och inom respektive område först få en praktisk yrkesorienterad kompetens som sedan kunde byggas på antingen med en teoretisk eller en yrkespraktiskt fördjupad kompetens. De är några timmar sedan vi diskuterade utbildningspolitiken för den högre forskningen och utbildningen. Men jag kan inte låta bli att kommentera Thomas Östros historiesyn något. Jag hoppas att Ingegerd Wärnersson kan sända den hälsningen vidare till honom. Han sade i sitt inlägg att vi tidigare i historien lade vår trygghet i arbetsgivarens händer. Nog borde väl en företrädare för ett av arbetarrörelsens partier vara mer medveten än så om att historien inte är en historia där vi har lagt vår trygghet i någon annans händer, utan faktiskt tagit oss rätten att organisera oss själva och bara kunnat lita till vår egen styrka. Historien om alla hittillsvarande samhällen är faktiskt historien om klasskampen, om man nu tillåts referera till Karl Även om maktförhållandena mellan de som äger och de som arbetar på dagens svenska företag är nog så tydlig, ökar kraven på teoretiska kunskaper också för många inom traditionella arbetaryrken. Vi anser att all utbildning skall vara arbetslivsförberedande, de allmänna utbildningsvägarna såväl som de yrkesförberedande, och att alla utbildningsvägar skall ha allmänna ämnen och ge grundläggande behörighet till högre studier. Möjlighet skall finnas för eleverna att under utbildningen ändra inriktning, från praktisk till teoretisk såväl som omvänt. Det behövs allt oftare kunskaper i såväl teori som praktik. Också detta talar för en ny modell för hur gymnasieskolan skall fungera. Vi kommer att återkomma till detta under vårens behandling. Det är också naturligt, vill jag tillägga, att en sådan gymnasieskola är betygsfri. Det är enligt vår uppfattning en förutsättning även om det inte är en garant för en fullt ut demokratisk skola. Men vi vill inte ha en kravlös skola, snarare tvärtom. Vi menar att en skola utan betyg ställer högre krav både på lärare och elever. När man är klar med en utbildning får man ett intyg på att man har klarat den grundläggande målsättning som står inskriven i läroplanen. På så sätt garanteras att ingen lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper. Skolan skall vara så organiserad att alla faktiskt kan klara dessa målsättningar. Vänsterpartiet vill avskaffa betygen därför att de, oavsett om de skrivs i siffror, i bokstäver eller i ord, är ett orättvist och samhällsbevarande system för urskiljning som är gammaldags och inte hör hemma i dagens skola. Det finns tydliga undersökningar som påvisar sambandet mellan samhällsklass och betygsresultat. Ett dåligt betyg leder till dåligt självförtroende och minskade chanser till vidare utbildning. Barn från arbetarklassen får i större utsträckning lägre betyg och därmed låg studiemotivation. Vår uppfattning är att det inte beror på att de har lägre intelligens. Betygsskolan inverkar inte bara på vilka som skall söka vidare och utbilda sig utan styr också i hög grad undervisningen, dess uppläggning och vad som skall läras ut. Det har tidigare påvisats också av Skolverket. Målet blir inte att lära sig så mycket som möjligt, utan att få högsta möjliga betyg. Det blir viktigare att visa det man kan än att fråga om det som man inte kan eller som man inte har förstått. Betygssystem, hur de än ser ut, ser eleverna som passiva mottagare som skall finna sig i att det är någon annan som bestämmer. Fru talman! Aldrig tidigare har kommunerna satsat så olika på skolan. Aldrig tidigare har skolorna satsat så olika mycket på undervisning. Duktiga elever blir duktigare, svaga elever får det allt svårare. Ett av skolans allvarligaste problem vid sidan av bristen på resurser är den ökande segregationen och ojämlikheten mellan olika områden och grupper i samhället. Men det finns inte en lösning på det här problemet. På område efter område - med arbetslöshetsbekämpningen och bostadspolitiken som de kanske allra viktigaste - måste politikens kraft inriktas på att ge alla människor lika villkor, lika förutsättningar. Det gäller inte minst inom skolans värld, och där ser Vänsterpartiet positivt på de ökade satsningar som nu kommer att genomföras i särskilt utsatta områden. Vi vill också uppmärksamma den risk som finns i det snabbt växande antalet privatskolor, eller friskolor som de flesta väljer att kalla dem. När bristen på resurser är stor innebär systemet att de föräldrar som har socialt kapital nog placerar sina barn i en bättre skola och att de därmed får en bättre utbildning. Inget fel i sig att ungdomar bereds en bra utbildning, men det betyder samtidigt att det stora flertalet elever som inte har eller orkar ta sig samma möjlighet hamnar i sämre skolor och att segregationen, uppdelningen, i samhället ökar. Vår uppfattning, som vi enligt en undersökning som presenterades i Aftonbladet i höstas delar med 87 % av svenska folket, är att skolan skall drivas offentligt, skall drivas gemensamt. Det ger oss bättre möjligheter att skapa en skola för alla och att motverka segregationen. Fru talman! När det gäller synen på vuxenutbildningen visar sig skillnaden mellan höger och vänster mycket tydligt. Vänsterpartiet delar regeringens uppfattning om att satsa pengar så att de lågutbildade också kan rustas för de nya krav som samhället och arbetslivet ställer. För oss är det självklart att det skall vara möjligt och enkelt för alla människor, också de som tidigare, av sociala eller andra skäl, inte satsat på utbildning att klara sig i samhället och klara nya jobb och utmaningar. Det är i allra högsta grad såväl en klass som en jämställdhetsfråga, eftersom de som i dag deltar i kunskapslyftet i stor utsträckning är kvinnor och nästan uteslutande tillhör arbetarklassen. Moderaterna vill i en motion minska anslaget med 876 miljoner kronor, kristdemokraterna med 80 miljoner och Folkpartiet drar till med 1 125 miljoner kronor. Det är fullt naturligt. Det är inte dessa grupper som högerpartierna företräder, och det har det faktiskt aldrig varit heller. Vänsterpartiet ger fullt stöd till kunskapslyftet och konstaterar att också en stor majoritet av dem som deltar i satsningen själva är nöjda. 80 % av de vuxenstuderande är nöjda med sina studier enligt den utvärdering som fristående utvärderare gjort för Kunskapslyftskommittén. Vi ser det som naturligt att fortsätta satsningen och utöka den samt att ge Kunskapslyftskommittén förlängt mandat, så att man kan utvärdera sitt arbete ordentligt och satsa på att alla studerande inom kort skall vara nöjda. Detsamma gäller för den viktiga satsningen på kvalificerad yrkesutbildning. När det gäller sfi - svenska för invandrare - krävs det att man hittar en vuxenpedagogik för inlärning och ger utrymme för praktik så att de som studerar i vardagligt liv får träna sina kunskaper och förstår syftet med undervisningen. Vi ser på positivt på att utskottsmajoriteten i betänkandet pekar ut denna riktning. Fortfarande - och i ökande grad - är tillgången till det svenska språket en nödvändighet för integration i det svenska samhället. Fru talman! Jag inledde med att säga några ord om skillnaden mellan höger och vänster. Jag tänkte avsluta på ett liknande sätt. Detta är en av mina första debatter i kammaren. Min tidigare huvudsakliga arena har varit gator och torg där jag mer än en gång deltagit i och anordnat demonstrationer och protester mot nedskärningar och försämringar i utbildningsväsendet. Det gäller både protester mot en socialdemokratiskt ledd och en borgerligt ledd regering. Det har gällt allting från stängning av skolor, nedskärning av lärartjänster och försämrade villkor för studenter, till krav om ekonomiska förbättringar och utökade rättigheter. Självklart kommer vi inom Vänsterpartiet att fortsätta att arbeta på det sättet. Med mig in i kammaren bär jag insikten om att verkligheten inte bara påverkas genom de beslut vi fattar här utan faktiskt i större utsträckning av den kamp som pågår därute. Därute är skillnaden mellan höger och vänster oerhört tydlig. Där är det fråga om skillnaden mellan försämrade eller förbättrade levnadsvillkor för folkflertalet, mellan fortsatt maktlöshet eller gemensam kamp för utökade rättigheter. Vi inom Vänsterpartiet vet på vilken sida i den kampen vi står. Vi sade det i valrörelsen, och det är lika giltigt fortfarande. Vi vet att det är dags för rättvisa.

Fru talman! Kalle Larsson gjorde ett slags analys av skillnaden mellan Vänstern och Högern som närmast var naiv. Den har väl knappast föregåtts av hur olika partier har ställt sig i olika frågor. Jag får nöja mig med det utlåtandet. Jag hoppas att Kalle Larsson återkommer med lite mer nyanserade synpunkter. Sedan var det analysen av utbildningen. Det är skillnad när ett parti från vänster lägger ekonomi som mål inom utbildningspolitiken. Man tror att pengar är allt det som skall styra och som skall vara avgörande för om en utbildning är bra eller ej. Då blir det den typen av analys. Det är farligt att se att en god utbildning nödvändigtvis innebär att det blir mycket mer av pengar. Kalle Larsson drar helt ologiskt in den dolda läroplanen. Han menar att man skall komma åt den dolda läroplanen. Den dolda läroplanen rör värdegrund och vad det egentligen är som styr - och det är knappast penningfixerat. Vi tror att ekonomiska resurser i hög grad behövs för att få en god skola, men det är inte det som avgör. Det är viktigt att i debatten sära på mål och metod för kvalitet i utbildningen.
Fru talman! Yvonne Andersson inleder med att säga att jag är naiv. Jag tänker över huvud taget inte kommentera det påståendet. Det talar för sig självt. Det är en gammal debatt om huruvida pengar är allt eller inte. Det finns inte någon i den här kammaren som hävdar att det är allt. Om Yvonne Andersson hade lyssnat mera noga hade hon märkt att jag också pratade om andra saker än just resurstilldelningen i skolan. Men det är förstås inte ointressant om man har råd att anställa fler lärare eller inte. Det är inte ointressant med klasser på 40 elever eller 20. Jag förstår inte riktigt Yvonne Anderssons argumentation. I sin förlängning innebär den att det är ointressant att satsa mer pengar på skolorna. Det är det inte för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i den här majoriteten. Jag är glad för att så är fallet. Jag pratade om den dolda läroplanen. Vi kommer att återkomma till diskussioner om hur skolan skall fungera under våren. Jag vill redan nu markera hur vi står i de viktiga frågorna.
Fru talman! Såvitt jag förstår har Kristdemokraterna och Vänsterpartiet över huvud taget inte varit oeniga i frågorna om antalet vuxna i skolan och lägre antal elever i klasserna. Det finns en hel del av frågorna där vi är överens. Det finns inte anledning att ens i kammaren lyfta fram oenigheter när överenskommelser finns. Däremot är det en fara att tro att mycket pengar och resurser med säkerhet skulle innebära en god skola. Kvalitet har också med andra dimensioner att göra, t.ex. värdegrund och det som finns i den dolda läroplanen. Jag har aldrig beskyllt Kalle Larsson för att vara naiv, utan det var hans resonemang som jag tyckte var onödigt naivt.
Fru talman! Yvonne Andersson menar förstås att det är en oerhörd skillnad på person och det personen säger. I så fall tar jag tillbaka min kritik av Yvonne Det är förstås inte bara fråga om att ge mer pengar till skolan, vad man än använder pengarna till. Det skulle inte vara positivt om en stor del av skolans resurser används bara för att förbättra kristendomsundervisningen. Det handlar också om hur resurserna används. Det kan jag och Yvonne Andersson vara helt överens om. Det är en diskussion i dag såväl som i den kommande behandlingen under våren. Jag vill ändå vidhålla att det inte är ointressant att diskutera inte de saker vi är överens om men hur mycket resurser vi är beredda att skjuta till i de frågor där det faktiskt handlar om pengar. Det handlar om klasstorlek, lärartjänster och många sådana saker. Där tror jag inte att vi är fullt så överens som Yvonne Andersson vill påstå.
Fru talman! Det skiljer mycket mellan kommunerna i landet hur de satsar på grundskolans område. Det är mellan 73 000 och 37 000 kr. De som satsar mest är de borgerliga kommunpolitikerna, och de som drar ned allra mest är socialdemokrater och vänsterpartister ute i landet. Det vill jag ha kommenterat. Det är lämpligt att Vänsterpartiet stöder vårt förslag om nationell skolpeng. Vi vill göra det neutralt över landet oavsett vem som driver skolan. Jag ser fram emot ett stöd från Vänsterpartiet vad gäller den nationella skolpengen, som väl täcker in resurser för att ge en bra högkvalitativ skola. Vi själva tror inte att skolverksamhet kan kommenderas fram från riksdagens plenisal. Det är bara med hjälp av engagerade lärare och föräldrar som det går att få en vettig verksamhet. Fru talman! Jag hoppas innerligt att Vänstern inte får något inflytande på den skolpolitik som skall drivas. Kommer Vänsterpartiet att driva linjen att friskolornas verksamhet skall beskäras eller att förutsättningarna för dem att verka skall försämras?
Fru talman! Något stöd för nationell skolpeng kommer Anders Sjölund inte att få från Vänsterpartiet. Vi vill ha ett resurstilldelningssystem som utgår från att de som har större behov också skall få mer resurser. Den nationella skolpengen bygger på ett sämre sätt att räkna. Sedan var det de borgerliga kommunerna som satsat mer pengar på skolan. Det beror helt enkelt på att de satsar så mycket mindre pengar på andra saker. I en kommun måste man väga satsningarna mellan olika sektorer. Det är inte minst viktigt när man tittar på hur mycket pengar skolan får. Det är sant att man inte härifrån kan kommendera fram allt som man vill förändra inom skolan. Men vi kan föra en visionär och framåtriktad debatt om hur vi vill att skolan skall fungera och hur mycket resurser vi är beredda att anslå till det. Det är det vi skall syssla med. När det gäller privata skolor och friskolor har vi - och det tror jag Anders Sjölund känner till - i vår motion, som kommer att behandlas under våren, ett yrkande om att inga ytterligare privatskolor skall tillåtas etableras. Jag ser fram emot en debatt om den frågan i kammaren. 87 % av svenska folket anser att utbildning skall bedrivas offentligt och inte privatiseras. Vi delar helt och hållet svenska folkets uppfattning i den frågan.
Fru talman! Den uppfattningen delas däremot inte av de tusentals elever och föräldrar som har sina barn i friskolor. De tycker att de skall kunna ta del av de skattepengar de har betalat in en gång, precis på samma sätt som man har sina barn i skolan. Jag bjuder in Kalle Larsson till en diskussion om den nationella skolpengen. Det är inte alls som Kalle Larsson här beskriver det att det är en krona som går direkt till varje elev. Det finns ett utrymme för en diskussion och en medvetenhet från vår sida att eleverna faktiskt ser olika ut och kommer in i skolan med olika ryggsäckar. Visst kan man diskutera det. Välkommen in i den diskussionen, Kalle!
Fru talman! Jag diskuterar vad som helst med nästan vem som helst. Jag kan diskutera skolpengen med Anders Sjölund om det behövs. Vi i Vänsterpartiet kommer i ett kommande inlägg av Lennart Gustavsson att gå in närmare på den nationella skolpengen och vår kritik av denna. Jag vill också till protokollet och till er som är här nu i kammaren meddela att vi inte har för avsikt att stänga några skolor eller beskära möjligheterna för de privatskolor och friskolor som nu finns. Däremot anser vi att i takt med att segregationen i det svenska samhället ökar finns det inte något utrymme för att etablera nya privatskolor eller friskolor. Det är vår linje i den frågan. Den debatten kommer att bli intressant och spännande i vår när vi har den frågan uppe till behandling.
Fru talman! Kalle Larsson öppnar sitt anförande med att tala om att Sveriges skolpolitik skall dras åt vänster. Samtidigt talar han om en skola för alla och en skolpolitik som skall gå åt vänster, och det är inte bara en liten vänstersväng utan en skarp vänsterinriktning. För mig betyder den inriktningen inte en skola för alla. Den innebär en skola där eleverna egentligen skall vara stöpta i samma form, en skola som har en likriktning i undervisningen och en skola där antalen år är viktigare än de kunskapsmål som finns. Centerpartiet och jag står för en skola för alla som är flexibel, där varje elev sätts i centrum och där skolan utgår från varje elev och kunskaperna.
Fru talman! Sofia Jonsson kommenterar mitt inägg där jag sade att skolan skall vara till för alla genom att säga att så kommer det inte alls att bli om Vänsterpartiet får bestämma. Då kommer alla att lära sig ungefär samma sak, och det är bara intressant hur många år man går i skolan och inte vad man lär sig. Så är det förstås inte. Det är inte sant att beskriva vår skolpolitik på det sättet. Jag skulle vilja säga att det är tvärtom. Det som vi säger när vi talar om skolan är att man i större utsträckning än vad man i dag kan göra skall ha möjlighet att välja hur undervisningen skall bedrivas. Man skall kunna påverka också innehållet i undervisningen och arbetsformerna man använder sig av i skolan. Det är snarare detta det är fråga om än att välja mellan redan färdiga lösningar, som brukar vara den borgerliga modellen för s.k. valfrihet.
Fru talman! Det är intressant om Kalle Larsson inte snävar till vänsterinriktningen utan försöker plana ut den och se en väg i mitten där man ser på eleven och försöker, som Kalle Larsson gör, att använda sig av en mer flexibel skola. Där finns det möjligheter att välja inriktning och möjligheter för elever att uppnå kunskapsmålen oavsett bakgrund och kön.
Fru talman! Jag har inte kommenterat vilken riktning som vänstersvängen skall ha. Det har däremot Sofia Jonsson nu gjort två gånger. Hon sade tidigare att den skulle vara skarp, och nu skulle jag inte snäva in den längre utan låta den plana ut. Jag tror att den liknelsen faller på sin egen orimlighet. Jag tror att det är enklare om vi beskriver vad vi faktiskt vill göra, och det var vad jag gjorde i mitt anförande. Vi vill ha breda ingångar till en sammanhållen ungdomsskola där man efterhand väljer teoretisk och praktiskt inriktning på sina studier. Det är vad det handlar om. Inte att välja ett färdigt program och sedan vara mer eller mindre tvungen att följa det under hela sin skoltid. Det skall finnas en möjlighet att välja brett och sedan specialisera sig. Men det är inte det viktiga. Jag vill än en gång säga det. Det viktiga är att kunna påverka innehållet i undervisningen och hur skolan faktiskt fungerar, varje elev för sig men framför allt gemensamt. Det är de kollektiva sätten att påverka som är de effektiva. Det gäller såväl för elever, för lärare som för arbetarrörelsen.

Fru talman! Skolan är en del av det omgivande samhället och en spegel av de tendenser som finns där. Många barn kommer tyvärr till skolan med problem av olika slag. 40 000 barn är varje år med om att deras föräldrar separerar. Barnen lämnar inte sin oro vid skolgrinden. De bär med sig den. Andra kommer till skolan utan att ha fått sova därför att någon i familjen har alkoholproblem. Minst ett sådant barn finns i varje klass. Många oroar sig för familjeekonomin därför att den ena eller båda föräldrarna är arbetslösa. Barn från utåt sett väl fungerande hem kommer med en stor sorg i hjärtat över att deras föräldrar aldrig har tid med dem. Andra barn mår alldeles utmärkt och får den tid de behöver. Det är då kanske inte så konstigt att motivationen inte alltid är i topp hos alla elever samtidigt. Åtminstone en del av förklaringen till de problem som skolan brottas med och till att så många elever lämnar grundskolan med ofullständiga betyg måste också sökas utanför skolan, och det är viktigt att de åtgärdas där. Alla barn i skolan är i sin fulla rätt att få sina behov tillfredsställda, både de som har det bra och de som har sämre utgångsmöjligheter. Barn mognar i olika takt. Somliga är skolmogna vid fem eller sex års ålder, andra först vid sju eller åtta års ålder. Det här leder till slutsatsen att övergången mellan förskola och skola bör ske vid olika åldrar för olika barn. Kristdemokraterna anser att skolstarten därför bör vara individuellt flexibel och ske successivt. Vi avvisar obligatorisk skolstart vid sex års ålder. Barn har också olika talanger och läggning. Några är mer teoretiskt lagda, andra mer praktiskt inriktade. Somliga är konstnärliga medan andra tycker om att meka. Det är den verklighet som måste få återspeglas också i skolans sätt att arbeta med eleverna. Alla elever måste få utveckla sina talanger så att de kan använda sin kunskap aktivt. Praktisk och teoretisk förmåga måste värderas lika. Eleverna har lagfäst rätt till inflytande över hur deras utbildning utformas. I grundskolan skall inflytandets omfattning och utformning anpassas efter elevernas ålder och mognad. På lågstadiet är det rimligt att det kan göras genom att eleverna får ansvar för olika moment i klassrummet. På högre stadier kan medinflytande sedan successivt öka till att omfatta undervisningens uppläggning, schemaläggning och liknande. Elever måste få känna att deras medinflytande är reellt och därmed meningsfullt. Föräldrarna har huvudansvaret för barnets vård och fostran. Skolan är ett stöd och ett komplement till föräldrarnas insatser. Det är en uppfattning som ansluter väl till FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter som Sverige har ställt sig bakom. Den försöksverksamhet som har inletts och som ger skolor möjlighet att inrätta styrelser med föräldramajoritet går i linje med vad vi kristdemokrater länge krävt, nämligen att föräldrarnas rätt till information och medinflytande i skolan behöver stärkas. Läraryrket handlar om att stödja barnets utveckling. Det kan inte nog understrykas att lärarna är skolans viktigaste resurs. En fast hand, ett varmt hjärta och en vilja att locka fram det bästa hos varje elev är kännetecknande för en bra lärare. Eleverna står i beroendeställning till lärarna både när det gäller hur de blir bemötta och när det gäller innehållet i undervisningen. Det klimat läraren eller arbetslaget skapar och den etik läraren medvetet eller omedvetet förmedlar påverkar en hel generations etiska förhållningssätt. Att synen på lärarna behöver uppvärderas är tydligt, inte minst ur det perspektivet. Fru talman! Utvecklingen i skolan är en ödesfråga för Sverige. Alla skolor måste kunna erbjuda en trygg och stimulerande miljö för både elever och lärare. Det är inte tillfredsställande att 20 000 elever lämnar grundskolan varje år utan att kunna läsa och skriva och att 100 000 elever på våra skolor mobbas. Det är inte tillfredsställande att 6 % av eleverna som lämnade grundskolan 1997 inte hade fullständiga betyg. Det handlar om 57 000 ungdomar. Kristdemokraterna anser att detta är oacceptabelt. Det är ett allvarligt läge när våldet i skolorna är så utbrett att skolledare och lärare vänder sig till polisen för att de inte klarar av situationen. När kränkande språk, slag och sparkar hör till vardagen har vi misslyckats. Det är hela samhällets misslyckande om inte våra skolor är den trygga plats som är en förutsättning för att inlärningen skall fungera. En elev som sitter och funderar på var hon skall gömma sig på rasten för att komma undan sina plågoandar är inte mottaglig för undervisning. En lärare som känner oro inför sina elever och räknar dagarna till loven kan inte inspirera och väcka intresse hos eleverna. Kristdemokraterna menar att skolans uppgift är att lära och fostra. Därför är det dags att införa en kunskaps och trygghetsgaranti i skolan. Om skolan inte lyckas lära eleverna att leva tillsammans med andra och att läsa, skriva och räkna, har den misslyckats. Vi kristdemokrater menar att skolan kan lyckas bättre än vad den gör i dag. Grundskolan har ett ansvar gentemot gymnasiet. Målsättningen är att alla elever som går ut grundskolan skall kunna klara av gymnasiets inträdeskrav. Kunskaper i grundskolan omfattar såväl fakta och färdigheter som förståelse och förmåga att inhämta de kunskaper som behövs i olika situationer. I dag lämnar, som jag tidigare nämnt, alltför många elever grundskolan med icke godkända studieresultat. Fru talman! När en skola förändras sker det inte över en natt. Det är en stegvis process som pågått under många år. I ivern att komma ifrån den gamla auktoritära skolan har många successivt ramlat ned i kravlöshetsdiket. Må ingen nu tänka så, att nu vill jag ha en auktoritär skola tillbaka. Både lärare och vi som vuxna har blivit så förtvivlat rädda för att vara just vuxna. Rädslan att hämma barnets utveckling eller rädslan att framstå som auktoritär har lett till att många också förlorat sin auktoritet och sitt civilkurage. Det första som accepterades eller som vi blundade för var att språket och tilltalsorden på skolgårdar och i skolsalar blev råare och brutalare. Så småningom har det också blivit mer fysiskt våld. Nu hävdar många att den här utvecklingen kan hejdas och ordningen återställas om bara skolan får mer ekonomiska och personella resurser. Vi kristdemokrater tror inte att det är så enkelt. Att påstå en sådan sak är att göra det väldigt lätt för sig. Resurserna är självfallet en viktig del, men inte hela lösningen på problemet. För att undvika alla missförstånd vill jag betona att vi i vårt budgetalternativ vill tillföra 1 miljard kronor för år 1999 och 800 miljoner kronor för år 2000, utöver regeringens förslag, till kommuner och landsting. En stor del av dessa pengar bör enligt vår mening komma skolan till del. Vi vill ha en resursfördelning som innebär att behoven får styra tilldelningen. Vi förordar ett system som ger alla skolor en tillräcklig basresurs per elev. Den skall vara lika stor för alla elever. Till detta kommer en tilläggsresurs som varierar med de enskilda elevernas särskilda behov av hjälp och stöd. Detta framgår av vår partimotion. Kristdemokraterna påpekar också i samma motion att behovet av elevvårdande personal i skolan måste tillgodoses för att elever med behov av olika stöd skall få den hjälp de behöver. Fru talman! Om skolan skall lyckas vända utvecklingen mot ett allt hårdare klimat i skolan måste vi få ett nytt tänkesätt. Vi är övertygade om att ett etiskt tänkesätt måste genomsyra hela utbildningen. Omtänksamhet, medmänsklighet, hederlighet och respekt är grogrunden för ett mjukt klimat i skolan. Ordning och struktur är en förutsättning för all undervisning. Detta tänkesätt måste få stort utrymme redan i grundskolans undervisning. Etiska samtal med utgångspunkt i konventionerna om de mänskliga rättigheterna skall enligt vår mening vara stående inslag på schemat. Den västerländska humanismens och den kristna etikens grundmönster, som varit vägledande för demokrati och rättsuppfattning i vårt land, bör vara centrala inslag i sådana samtal. Vi tror att moralisk och social kompetens kan utvecklas likaväl som annan kompetens. Fru talman! Etik måste levas, det kan inte sägas. Samtal om etik och moral måste pågå hela tiden och på alla stadier. De kan inte förpassas till ett särskilt ämne, en viss årskurs eller enbart till klassrummet. Den etiska medvetenheten måste genomsyra hela skolans verksamhet. Att det varit dåligt med den saken under ganska många år beror framför allt på den politiska styrningen av skolan. Det ständiga talet om objektivitet och neutralitet har skrämt till passivitet eller tystnad i värderingsfrågor. Men, fru talman, den gamla regeln som brukar kallas den gyllene, dvs. "behandla andra som du själv vill bli behandlad", är fortfarande användbar. Den borde putsas upp och kan mycket väl tas till utgångspunkt för verksamheten i varenda skola. Att skapa ett klimat i skolan, i klassrummet och på skolgårdarna där barn och vuxna möts med respekt för varandra oavsett ras, hudfärg eller kön, där jämställdhet mellan kvinnor och män är en självklarhet och där medmänsklighet ses som naturligt och eftersträvansvärt är den bästa förebyggande insatsen mot mobbning, våld och förtryck. Vi kristdemokrater menar att ett sådant klimat är en grundförutsättning för att inlärningen skall fungera på ett bra sätt. Därför kan ingen uppgift var viktigare. Fru talman! Sammanfattningsvis: · En gemensam värdegrund som skapar ett klimat där man möts med respekt antingen man är barn eller vuxen. · Aktivt arbete med att utveckla den sociala kompetensen - att lära sig leva, om man så vill. · En skolmiljö som är i ett sådant skick att vilken annan arbetsplats som helst skulle kunna inrymmas i lokalerna. · Föräldrarna som får känna vilken betydelse deras intresse och engagemang för skolbarnen har. · Lärare som tillåts vara auktoriteter och som får praktiskt och moraliskt stöd från det omgivande samhället. Detta är ett program som skulle kunna lyfta den svenska skolan. Fru talman! Jag instämmer i de yrkanden som

Fru talman! Det är märkvärdigt hur snabbt en del debatter kan glömmas bort. För ungefär ett halvt år sedan uppmärksammades situationen i skolan med närmast krigsrubriker i tidningarna. Anledningen var givetvis att betygen sattes då. Säkert kommer samma debatt att blossa upp igen om ett halvt år, om inget dramatiskt sker med betygen under de kommande månaderna. Alla riksdagens partier har prioriterat skolan. Det märks i uttalanden, i artiklar och, inte minst, i motioner till riksdagen. Ändå har ganska lite hänt i skolan. Regeringen har i budgetpropositionen börjat utveckla sina tankar om sitt tiopunktsprogram. Det är välkommet att vi ser lite av innehållet i det. Särskilt vänligt är det av regeringen att lova att återkomma till riksdagen i de delar som kräver riksdagens beslut. Centerpartiets utgångspunkt i skolpolitiken är att kunskap är en rättighet för alla, inte ett privilegium för några få. Med denna utgångspunkt menar vi att det är hög tid att sätta elevernas rätt att få godkända kunskaper i centrum. Nu kommer ju många av våra motionsyrkanden att behandlas först till våren, och vi får då tillfälle att återkomma till frågan. Men jag kan inte låta bli att fråga Ingegerd Wärnersson om ett par delar i tiopunktsplanen. För det första: Regeringen säger att "de nationella målen ska nås" och att eleverna har rätt att få möjligheter att nå den kunskapsnivå som anges i skolans mål att uppnå och mål att sträva mot. Bortsett från den kanske något krångliga formuleringen instämmer jag i detta. Vad ska då regeringen göra för att uppnå detta? Centerpartiet krävde under våren att individuella studieplaner skulle inrättas för varje elev i grundskolan, så att varje elev får en undervisning som är anpassad för att hon eller han skall nå målen. Alla barn vill lära och alla barn kan uppnå godkända kunskaper, men de lär på olika sätt. Då menade Ingegerd Wärnersson i debatten att det var en bra idé, men inte just då. Min fråga är då: Mot bakgrund av den diskussion om skolan som varit sedan dess, borde det inte vara en angelägen reform? Centerpartiet anser också att timplanen bör avskaffas för att öka friheten att utforma kurser och ämnen efter andra mönster än i dag och för att kunna ge elever extra stöd i de ämnen där det behövs. För att ytterligare befästa kunskaper vill vi varva teori och praktik. Det innebär att antalet timmar i exempelvis slöjd, idrott och hemkunskap kan ökas. Genom att man lär sig via alla sinnen sitter kunskapen bättre. För det andra: Det nya betygssystemet sägs också av regering och utskott vara bra eftersom det tydliggör uppnådda resultat. Det instämmer jag gärna i. I det gamla betygssystemet var det ganska meningslöst att räkna ut medelvärden för varje år. Samtidigt var den socialdemokratiska regeringens första åtgärd, när den kom till makten 1994, att riva upp betygssystemet och avskaffa några betygssteg. Är det att öka möjligheten att utvärdera måluppfyllelsen, undrar jag. Det finns olika uppfattningar om betygssystemet, och det får vi acceptera. Men för skolan är det inte acceptabelt att ständigt leva i ovisshet om betygssystemets framtid bortom nästa val. Min andra fråga är då: Är skolministern beredd att ta initiativ till en bred överenskommelse om betygssystemet, som kan stå sig också över nästa val? Fru talman! Det som kanske är den allvarligaste bristen i såväl regeringens hantering som utskottets betänkande är att man fortfarande väljer att bortse från behovet av kraftfulla åtgärder mot läs och skrivsvårigheter. Utskottet hänvisar till att man för ett år sedan behandlade ett antal yrkanden om läs och skrivsvårigheter. Men då avslog utskottet motsvarande krav eftersom man förutsatte att regeringen skulle återkomma till riksdagen i frågan. De stora ändringarna och de kraftfulla satsningarna har dock uteblivit. Dyslexi, som är ett annat ord för läs och skrivsvårigheter, klassas som ett handikapp. Dyslektiker måste därför få den hjälp de är berättigade till. Då förväntan om att regeringen skulle återkomma till riksdagen inte har infriats borde utskottet ha agerat på egen hand, tycker vi. Då riksdagen har fastslagit andra ramar för den ekonomiska politiken är jag tyvärr förhindrad att yrka på Centerpartiets alternativ, som bl.a. skulle innebära en kraftfull satsning på elever med läs och skrivsvårigheter. Vårt hopp går nu till regeringens skrivelse Lärandets verktyg - nationellt program för IT i skolan, där det står att läsa att delegationen för IT i skolan är redo att avsätta särskilda resurser för elever med funktionshinder. Dit hör bl.a. dyslektiker. Jag tänker i det sammanhanget med oro på den elev som jag lästränade med och som skulle läsa ordet "fallskärm". Det var alltså en dyslektiker. Han läste "fläskkräm". Utan hjälp i skolan skulle den eleven knappast kunna skaffa sig en fallskärm i framtiden. Han skulle säkert bli "fläskkräm". Elevernas sociala och psykiska hälsa är det också värt att orda lite grann om. Skolan får aldrig acceptera att våld, rasism och mobbning existerar. Därför vilar ett stort ansvar på skolans personal för att motverka dessa problem. Givetvis har också föräldrar ett stort ansvar i de frågorna. Centerpartiet anser därför att det är viktigt att satsa på dramapedagoger för att träna eleverna till att bli aktiva deltagare, som lever sig in i människors olika livsstilar och utvecklar förmåga till empati. Med dramaövningar stärks självförtroendet, och det egna ställningstagandet och kritiska tänkandet tränas, vilket kan leda till att tonåringar vågar säga nej till droger. Dramatik handlar om deltagarnas egna upplevelser och personlighetsutveckling. Detta är viktigt för att klara det tuffa samhälle vi lever i. Centerpartiet anser att en "nollvision" för våld och mobbning i skolan måste sättas upp. Fru talman! Skollagens andra paragraf säger att alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Den säger vidare att utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. Utbildningens likvärdighet har de senaste åren varit ifrågasatt, och man kan med jämna mellanrum läsa om hur orättvist betyg sätts och vilka förväntningar som ställs på ungdomarna i skolan. Riksdag och regering har en viktig uppgift i att garantera likvärdigheten och kan inte ta lätt på sådana rapporter. Men vi måste också komma ihåg att likvärdighet inte betyder likformighet. Skolan måste få utformas efter lokala förutsättningar och lärare måste få forma sin skola tillsammans med elever, föräldrar och rektorer. Det är genom att lämna utrymme för mer lokalt självbestämmande som vi ger skolan möjlighet att utvecklas och att ge alla barn tillräckliga kunskaper. Regeringens åtgärder för att komma till rätta med problemen är fel väg att gå. I stället för att fokusera på målen väljer man att fokusera på formerna. I stället för en tydlig utvärdering av hur skolan möter våra krav skickar man runt utbildningsinspektörer till ett antal skolor. Det är en återgång till forna tiders centralstyrda skola och dessutom otillräckligt, med tanke på hur många besök inspektörerna hinner med. Det finns en bred enighet kring behovet av bättre former för utvärdering av skolan, bland både lärarnas organisationer och flera politiska partier. Ett nationellt kvalitetsinstitut skulle kunna komplettera Skolverket genom att utveckla metoder för kvalitetssäkring och att ge kommunerna stöd i sitt eget kvalitetsarbete. Det är bättre än att ge enkla pekpinnar. Tyvärr lyssnar inte skolministern på det örat, utan fortsätter att utveckla inspektionsväsendet. Centerpartiet skriver i sin reservation: Ett fristående kvalitetsinstitut bör inrättas med uppgift att jämföra data kommun för kommun och skola för skola. Institutet bör vara fristående och inte ha myndighetsuppgifter. Fru talman! Likvärdighet betyder, som jag tidigare sade, inte likformighet. Det gäller också beträffande resurserna. Olika orter har skilda förutsättningar, och skolan måste få kosta olika mycket. Det är därför oroväckande att se tendenser mot en ökad centralisering av resurserna till skolan. Längst i det avseendet går moderaterna, som vill införa en nationell skolpeng. Vi har tidigare hört Anders Sjölund tala om detta. Man säger att det är för att öka skolans frihet, man säger att det är för att ge alla elever lika villkor och man säger att det säkrar skolans resurser. Då skulle jag vilja fråga moderaterna: På vilket sätt tjänar eleverna i min hemkommun Sundsvall på det? Där skulle nationell skolpeng innebära en minskning av resurserna med 4 000 kr per elev och år. Eller på vilket sätt tjänar eleverna i landets glesbygdskommuner på förslaget? I genomsnitt skulle i alla de kommunerna resurserna minska med 7 000 kr årligen per elev. En nationell skolpeng skulle innebära en gigantisk omfördelning från de kommuner som satsar mycket på skolan och som har höga omkostnader till fördel för de kommuner som hållit tillbaka satsningarna och har låga omkostnader. Eller har kanske moderaterna en annan modell för hur den nationella skolpengen skall införas? Det vore i så fall intressant att få veta detta. Alla de föräldrar vars barn skulle få minskade resurser har rätt att få höra er tala klarspråk om konsekvenserna. Jag hoppas att det sitter någon moderat här i salen. Jag ser ingen just nu, men jag kanske missar någon. Jag vill avsluta med följande ord: Ett barn som behandlas med tolerans lär sig generositet. Ett barn som får uppmuntran utvecklar sin självkänsla. Jag yrkar bifall till reservation 4 delvis under mom. 2.

Fru talman! Med en liberal samhällssyn som utgångspunkt är skolan en nödvändig grund för ett fungerande demokratiskt samhälle. Skolan är enligt oss samhällets kraftfullaste verktyg för att ge alla människor jämlika livschanser. Skolans uppgift är att ge alla människor sådana kunskaper att de kan delta i det demokratiska samhällets debatter, fatta beslut och få sådana kunskaper att de kan komma in i ett arbetsliv som kräver alltmer kvalificerad utbildning. Ofta talas det om många andra uppgifter som också är viktiga, men det får aldrig råda någon tvekan om att skolans övergripande mål är att ge kunskap och färdigheter. För att leva upp till dessa mål måste skolan utgå från individen, möta varje elev utifrån hans eller hennes egna förutsättningar. Folkpartiets huvudkritik mot bl.a. formuleringarna i den proposition vi har framför oss är att skolan i dag fortfarande utgår från att alla skall lära sig samma sak på samma tid. Folkpartiet menar att skolan måste bli mycket mera individualiserad. I gymnasieskolan borde man överge tanken på att alla elever skall uppnå högskolekompetens. Följden av en sådan tanke blir att studieintresserade elever tycker att skolan är för seg och för lite utmanande, medan däremot mera yrkesinriktade och ibland skoltrötta elever tycker att skolan är alldeles för teoretisk och svår. Fru talman! Regeringens avsikt att tydliggöra förskolans pedagogiska ansvar delas helt av Folkpartiet. Däremot beklagar vi att regeringen inte heller nu vill ta det naturliga steget och införa en tioårig grundskola. En tioårig grundskola skulle skapa en mjuk övergång mellan förskola och grundskola och ge större möjligheter att utveckla en stadielös grundskola, där eleverna kan utvecklas i sin egen takt. All spännande sexårsverksamhet och integrering av förskola och grundskola som nu sker i landet hämmas av att regelverket med nioårig skolplikt försvårar progressiva försök. Hela tiden ställer skollagen hinder i vägen. Jag hoppas verkligen, fru talman, att riksdagen kommer att säga ja till den försöksverksamhet med tioårig grundskola som Stockholms stad begär att få genomföra och som riksdagen kommer att behandla nästa år. Rätten för föräldrar och elever att välja skola måste stärkas. I dag avgör kommunen vilka bidrag en fristående skola skall få. Undersökningar som har gjorts i Stockholm häromåret visar att ökad valfrihet mellan olika skolor inte behöver öka segregationen i skolan. Tvärtom innebär valfriheten en möjlighet att i skolan minska den segregation som finns i boendet. Folkpartiet kommer att arbeta för och stödja förslag om att resurser skall följa elever som byter skola; det som i dagligt tal kallas skolpeng. Vi är också måna om att skapa ett system som reserverar pengar för utsatta områden och för elever med särskilt behov av stöd. Ett utvecklat system med valfrihet i skolan skall inte behöva bli dyrare för skolan, snarare tvärtom. Av den anledningen har vi inte ställt oss bakom moderaternas förslag om att föra till 50 miljarder för skolpeng. Fru talman! I regeringens proposition görs en beskrivning av den svenska skolans tillstånd. Som helhet uttrycker beskrivningen en positiv bild av den svenska skolan. Bl.a. redovisas statistik om hur många som blir godkända vid grundskolans slut och hur många som går vidare i gymnasieskolan. Man redovisar också att svenska elever uppnår bra resultat vid internationella jämförelser. Den här bilden är naturligtvis inte helt felaktig, men den ger bara en del av verkligheten. I själva verket finns det alarmerande uppgifter om den svenska skolan - uppgifter som borde få oss att förutsättningslöst tillsammans diskutera hur delar av den svenska skolan skall förbättras. Det är visserligen, som det står i papperen, bara 4 % av nians elever som får icke godkänt i svenska. Men samtidigt visar oberoende forskares läsförståelseundersökningar att var femte elev har svårigheter att läsa och förstå sammanhängande enkla tidningsartiklar. Då är det kanske inte så konstigt att så många får svårt att klara de höga teoretiska kraven på gymnasiet - 20 % av eleverna klarar inte gymnasiet på fyra år. Varje år kommer det ut 20 000 elever i Sverige utan gymnasiekompetens på en arbetsmarknad som kräver gymnasiekunskaper inom alltfler yrken. Skolverket kom i dagarna ut med en rapport från grundskolan som visar att mer än dubbelt så många som blir godkända i ämnet svenska blir underkända i läsförståelseprov som har med analys och slutsatser att göra. Detta visar att ett godkänt betyg inte är en garanti för att man har kunskaper som i verkligheten går att använda. Regeringen skriver i sina prioriteringar att kvalitetssäkring av skolan skall genomföras. Formuleringen är oklar. Visserligen talar man om att öka resurserna för utbildningsinspektörerna och att skapa provbanker för nationella prov. Men jag saknar ett klart formulerat politiskt uppdrag att till att börja med utvärdera betygen, så att vi får svart på vitt om betygen motsvarar de krav som finns uppsatta i kursplanen. Uppgifter från olika håll tyder på att hittills så inte är fallet. Först när man verkligen vet hur det står till i skolan kan man fatta beslut som leder till förbättringar. Regeringen hoppas att avhoppen från gymnasieskolan skall minska när kraven på godkänt från grundskolan i svenska, engelska och matematik slår igenom. Men om betygen inte ger en rättvisande bild av kunskaperna kommer problemen i gymnasiet att fortsätta. Likaså kommer problemen att fortsätta om alla måste läsa samma kärnämnen på alla program. Folkpartiet ser det som en stor brist att regeringen väntat så länge med att precisera Skolverkets uppdrag beträffande uppföljning och utvärdering. Folkpartiet menar att skolan behöver ett fristående kvalitetsinstitut. Detta institut skall arbeta med nationella jämförelser och utvärderingar. Ett fristående kvalitetsinstitut skall också kunna lyfta fram brister som uppstår på grund av politiska beslut, t.ex. från regeringens sida, på ett helt annat sätt än vad Skolverket, som är underställt regeringen, kan göra i dag. Många av de förändringar som Folkpartiet föreslår för att förbättra skolan handlar om ett nytt sätt att arbeta i skolan, om ett rättvisare betygssystem, om förbättrade villkor för lärarna osv. som jag skall återkomma till i andra debatter. Skolan behöver naturligtvis också mer resurser, eftersom flera års minskningar av bidragen till kommunerna har slagit hårt. Regeringen ger tillbaka en del pengar till kommunerna just med motiveringen att skolan behöver mer resurser i dag. Det har visat sig att många kommuner använder de här pengarna till annat, och därför borde dessa pengar riktas direkt till skolan. Skolans möjlighet att ge alla jämlika chanser sammanhänger med hur informationstekniken blir tillgänglig för eleverna. I dag saknar många hem dator, och det är skolans ansvar att eleverna inte delas in i ett A-lag och ett B-lag beroende på om de har tillgång till IT i hemmet eller inte. Det måste formuleras tydligt att svenska elever skall få möjlighet att jobba med dator hemma och hemifrån kommunicera med andra elever och lärare. På lärarsidan skall det vara självklart att man behärskar IT vid källsökning och kommunikation. Fru talman! Folkpartiet har i finansutskottets betänkande föreslagit en alternativ budget som även gäller skolan. I utbildningsutskottet har vi ställt oss bakom denna i ett särskilt yttrande. Vi kräver att anslagen till svenska skolor utomlands höjs med 20 miljoner kronor. Svenska barn som bor utomlands måste ses som en framtida resurs för Sverige, och Folkpartiet menar att det är väsentligt att svenska föräldrar inte drar sig för internationella uppdrag och arbeten på grund av att de är osäkra på hur barnens skolgång kommer att se ut. Vi har också föreslagit ökningar angående högskola och universitet, som Barbro Westerholm tidigare har talat om. I finansutskottet har Folkpartiet också föreslagit en mindre volym för den särskilda extra satsningen på kunskapslyftet - 25 % lägre än regeringens. Orsaken är att Folkpartiet menar att det är dags att börja planera för ett långsiktigt system för vuxenutbildning, ett system som garanterar alla att få läsa upp t.o.m. gymnasienivå. Kunskapslyftets regelsystem är orättvist mot dem som är under 25 år, liksom det är orättvist mot dem som aldrig kommit in på arbetsmarknaden. De extra utbildningsplatserna är i första hand avsedda för arbetslösa, och bidragssystemet är utformat för människor över 25 år som har rätt till a-kassa. Däremot har man tagit bort barntillägget för vanliga vuxenstuderande inom svux och svuxa, vilket gör att många ensamföräldrar har svårt att finansiera vuxenstudier. Folkpartiet kräver att barntillägget förs tillbaka in i svux och svuxa. Slutligen har vi ännu inte fått några uppgifter om hur det går för eleverna efter kunskapslyftet - hur många av dem som har fått en utbildning som ger jobb. Ett modernt samhälle, fru talman, måste ge människor möjlighet att komplettera sin utbildning i takt med att samhälle och arbetsliv förändras. Vuxenutbildningen kommer därför att spela en avgörande roll i framtiden för hur väl Sverige förmår ta till vara människors kompetens. För de enskilda människorna kan vuxenutbildningen vara avgörande både för deras personliga utveckling och för deras roll i yrkeslivet. För Folkpartiet har det genom åren varit en viktig uppgift att kämpa för vuxna människors rätt att skaffa sig den utbildning de inte fått som unga. Folkhögskolorna, den kommunala vuxenutbildningen och fria utbildningsanordnare för vuxna är för oss självklara inslag i utbildningssamhället. Även Folkpartiets idé om kompetenskonto med möjlighet att ta ut ett pensionsår för att finansiera sina studier hör till bilden av en framtida reformerad vuxenutbildning. Tyvärr har inte Sverige i dag en strategi för hur framtidens vuxenutbildning skall se ut. Vi menar att vuxna skall ha en självklar rätt till kompletterande utbildning. Man skall inte behöva drabbas av arbetslöshet innan man får rätt till studier och innan man får ekonomiska möjligheter att förvärva utbildning som dagens samhälle kräver. 1995 för att arbeta fram förslag till mål och strategi för ett nationellt kunskapslyft. Redan 1996 fick kommittén nya direktiv av regeringen. Nu skulle man skjuta den ursprungliga uppgiften till år 2000 och i stället följa regeringens särskilda satsning på vuxenutbildningen. Förslag om hur vuxenutbildningen kan förbättras och utvecklas fick skjutas på framtiden. På grund av den stora bristen på jobb i Sverige - på grund av arbetslösheten - blev frågan om vuxenutbildning i första hand en fråga om att skapa "lämpliga åtgärder för arbetslösa". I många kommuner sorterar t.o.m. kunskapslyftet inom nämnder och styrelser som inte ansvarar för den övriga skolan i kommunen. Folkpartiet vill återföra vuxenutbildningen dit där den hör hemma, nämligen till utbildningssektorn. Utan tvivel, fru talman, har kunskapslyftet för många människor inneburit en ny chans. Men de senaste fyra åren har ingenting gjorts för att skapa ett system som håller för framtiden, där alla har möjlighet att komplettera sin utbildning, oavsett om de är arbetslösa eller inte. Ett annat problem är att den snabba utökningen av antalet platser har gjort att greppet om kvaliteten i utbildningen riskerar att gå förlorat. Kunskapslyftskommittén skall följa och utvärdera satsningen, men hittills har få uppgifter som handlar om kvaliteten kommit in. Det har kommit in desto fler uppgifter som handlar om kvantiteten. Ett uppenbart faktum är att det finns kursanordnare som använder icke lärarutbildad personal och att kurser som normalt tar ett år läses på tio, tolv veckor i kommunala uppdragskurser och hos andra utbildningsanordnare. Denna kraftiga volymökning på kort tid måste ha påverkat den pedagogiska verksamheten. Det finns alltså en risk att viljan att visa upp bra statistik går ut över kvaliteten på undervisningen. Ett annat faktum, fru talman, som bl.a. Kunskapslyftskommittén själv kommenterat, är att individuella utbildningsplaner inte utarbetats för eleverna enligt de riktlinjer som delegationen för kunskapslyftet gav. Alltför många elever riskerar därmed att hamna i en utbildning som inte ger dem större chans än vad de hade före utbildningen att komma in på arbetsmarknaden. Det finns ingen aktuell statistik, men även om endast ett mindre antal studerande råkar ut för dåliga eller oanvändbara utbildningar innebär det för dem som drabbas ett katastrofalt slöseri med tid och kraft. Det riktas en viss kritik mot delar av kunskapslyftet från Skolverket - mot Linköpings kommun. Den berör i första hand kommunens upphandling av externa anordnare av vuxenutbildning. Motsvarande granskning borde göras även av kunskapslyftet i kommunalt utförande. Med tanke på att den särskilda satsningen skall fortsätta till 2002 borde eventuella brister i utbildningen rättas till snarast. Skolverket bör därför få ett uppdrag att följa upp undervisningens kvalitet, lärarnas kompetens och behörighet samt betygens relation till resultat på nationella prov, t.ex. Det svenska utbildningssystemet behöver en genomtänkt strategi för framtidens vuxenutbildning, en strategi som garanterar kvalitet och mångfald i utbildningen. Avslutningsvis, fru talman, vill jag yrka i enlighet med den reservation som Folkpartiet hade - reservation nr 5 under mom. 1 och 2 i utbildningsutskottets betänkande. Jag nöjer mig med att yrka bifall till den och ställer mig i övrigt bakom de särskilda yttranden och andra reservationer som vi har.
Fru talman! Jag har några frågor att ställa till Ulf Jag kan rent allmänt säga att jag har väldigt svårt att hitta något nytänkande när Folkpartiet beskriver sina visioner om den framtida skolan och talar om ett nytt sätt att tänka. För mig känns det så otroligt välbekant. Jag tycker att Folkpartiet ofta beskriver den skola som jag själv fick erfarenhet av en gång i tiden. En sak som jag gång på gång har tagit upp i debatten med Folkpartiet är det slarviga sättet att uttrycka sig när det gäller gymnasieskolan. Man säger att alla elever inte skall behöva ha högskolebehörighet. Det låter precis som om vi har sammanhållna kurser och som om alla skall läsa a-kurser i kärnämnena därför att alla skall få högskolebehörighet. Så är det inte alls. För det första ger detta inte mer än den grundläggande behörigheten. De flesta utbildningsprogram på universitet och högskola - nästan alla - fordrar särskild behörighet. För det andra har man bedömt att denna nivå är nödvändig inte bara för den personliga utvecklingen och kompetensen utan också därför att arbetsmarknaden kräver det. Den moderna tillverkningsindustrin, bl.a., är så pass komplicerad. Dessutom har vi ett samhälle som blir alltmera komplicerat, med en allt större internationalisering, tack och lov. Skall man kunna ta till vara sina demokratiska rättigheter och ha modet att tala för sig och det man representerar tror jag att det är oerhört viktigt att man har den grunden. Jag skulle vilja att Folkpartiet i fortsättningen i debatterna hyfsade denna kritik något.
Fru talman! Britt-Marie Danestig talar om en skola som hon själv har erfarenhet av. Det låter väldigt positivt om Britt-Marie Danestig har en erfarenhet av Folkpartiets skola, som innebär en stadielös grundskola där man möter eleven på hennes egen nivå och att elever och föräldrar har inflytande över den vardagliga undervisningen och har möjlighet att välja mellan olika skolor med olika profiler. Den typen av skola tror jag inte att Britt-Marie Danestig känner igen från sin barndom. Vi är verkligen inte för någon gammaldags stel kunskapsskola. Vi är för en kunskapssökande skola, men vi tycker att det är oerhört viktigt att kvaliteten utvärderas och att samhället tar reda på vad som händer i skolan för att kunna åtgärda det som inte går bra. Den svenska gymnasieskolan är faktiskt den enda i världen som har inskrivet att 100 % av eleverna skall uppnå grundläggande högskolebehörighet. Det här är inte bra för eleverna - inte för alla elever. Det vore mycket bättre för många elever på t.ex. yrkesprogram att få en rejäl yrkesgymnasieexamen, naturligtvis möjlig att komplettera när man är intresserad av att gå vidare. Kanske kunde man ägna flera år åt att träna upp sig i att använda svenska språket eller engelska, i stället för att tvingas att först klara av kurs A, sedan kurs B osv. med precis samma krav som på t.ex. naturvetenskapligt program. Jag tror att eleverna vore mer betjänta av att kunna välja vilken takt och vilken nivå de vill komma till i de teoretiska ämnena. Det här är av omtanke om eleverna.
Fru talman! Jag kan hålla med Ulf Nilsson om att det är viktigt att eleverna får ett stort inflytande över hur undervisningen skall läggas upp. Jag tror att en av bristerna i dagens gymnasieskola är att eleverna inte har det inflytandet, att skolan inte förmår att möta dem där de finns med de intressen de har. Jag tycker att det är på det sättet vi skall försöka angripa problemen, inte genom att minska kraven. Vad gör vi om vi minskar kraven för de här eleverna? Jo, vi släpper ut dem till en arbetsmarknad som egentligen inte tar emot dem. Det är bara att skjuta problemen framför sig. Ambitionen bör givetvis vara att alla skall klara av det här. Nu kommer inte alla att göra det, men betydligt fler kommer att göra det än i dag. När jag sade att det var som att känna igen mig kanske jag inte tänkte just på den stadielösa skolan. Vi har ju varit överens om att avskaffa stadierna. Det finns inga stadier nu. Men när Ulf Nilsson pratar om fler skalsteg i betygen tycker jag att det är ett omodernt sätt att se på inlärning. Det har en styrande effekt, konserverar ofta arbetsmetoder och stimulerar egentligen inte de egenskaper som många, bl.a. företrädare för arbetslivet, säger sig önska - kommunikationsförmåga, kreativitet, skapande samarbetsförmåga, möjlighet att söka information, värdera den kritiskt och sammanställa den osv. Jag skulle också vilja göra en kommentar om kunskapslyftet. Jag tycker att det här lät så negativt. Jag har varit i mängder med olika grupper där man har uttryckt sig oerhört positivt. Man har sagt: Vilket fantastiskt lyft detta har varit - att äntligen få ägna sig åt studier, att få nya insikter! Vilket lyft för förmågan och självkänslan det har varit! Hela 80 % av dem som deltar i kunskapslyftet säger sig också vara mycket nöjda. Det är klart att det finns brister, och dem skall vi försöka åtgärda. Men grundtonen är oerhört positiv.
Fru talman! Jag sade i och för sig ingenting i mitt anförande om fler betygssteg. Men eftersom Britt Marie Danestig tar upp det vill jag nämna att när ett betygssystem uppenbarligen inte uppfattas som rättvist på grund av att ett steg, nämligen steget mellan Godkänt och Väl godkänt, är så väldigt brett bör man försöka nyansera betygssystemet, eftersom man ändå - åtminstone från våra partier - är överens om att ha betyg. Sedan gällde det eleverna och deras möjlighet att välja sin utbildning. När man sätter ribban så högt som vi har gjort även för de mer yrkesinriktade eleverna skapar man en känsla av att det faktiskt bara är teoretisk utbildning som är värd någonting. Det är ganska tungt att behöva gå i skolan när man kanske inte riktigt orkar med eller vill kämpa så hårt med engelska och matte. Varför inte lägga upp en kursplan där man verkligen lär sig ordentligt det man lär sig i stället för att behöva gå vidare? Jag tror att många elevers frustration på gymnasieskolan över att inte räcka till beror på att man är tvungen att sätta ribban för högt. Kunskapslyftet har gett många människor mycket positivt, och det sade jag också. Jag tycker att det är viktigt att utvärdera allt som har skett där, både bra och dåligt. Men tyvärr har vi haft för bråttom med det. Vi har ju inte fått in några andra uppgifter än just det som handlar om kvantitet samt enkäter om hur eleverna trivs, och det är ju väldigt viktigt. Men vad som nu är viktigt är dels att få reda på att man verkligen har hållit kvalitetsnivån på samma nivå som i övrig gymnasieutbildning, dels att eleverna inte luras att tro att de nu har klarat sig in på arbetsmarknaden och sedan ändå är i samma trista situation efter det att de gått igenom kunskapslyftet. En sådan här jättesatsning måste man utvärdera och försöka göra någonting åt innan det har gått fem år.

Fru talman! Jag skall till att börja med kommentera det senaste replikskiftet. Är det någonting som har visat sig viktigt för att bryta den sociala snedrekryteringen är det att alla kan ta sig vidare från gymnasiet till vidare studier. Det har en oerhörd betydelse, inte minst för de barn som kommer ur arbetarklassen, att man skall kunna leta sig vidare, även om man precis efter gymnasiet inte har lust med det. Jag tycker därför att det är en oerhört viktig sak som har genomförts. Jag har en kommentar och en fråga till Ulf Nilsson. Kommentaren gäller kunskapslyftet. Ulf Nilsson får det nästan att låta som att man gör kunskapslyftet en tjänst genom att vänta med att genomföra saker och i stället prata på lång sikt om hur saker och ting skall bli bättre. Låt mig konstatera att de tusentals människor som inte skulle kunna börja kunskapslyftet om Ulf Nilssons och Folkpartiets nedskärning på 1 125 000 000 kronor genomfördes nog snarare skulle tycka att John Maynard Keynes ord om att på lång sikt är vi alla döda var det som i så fall var giltigt. Min fråga är egentligen ganska enkel. Jag hörde i Ulf Nilssons anförande att han hade belägg för att friskolesystemet, som han uttryckte det, hade minskat segregationen i Stockholm. Jag kommer därifrån själv och är intresserad av att veta vilka belägg det är. Jag ställer därför den frågan till Ulf Nilsson.
Fru talman! När det gäller kunskapslyftet vill Folkpartiet också anslå ett antal extra miljarder för den särskilda utbildningssatsningen på vuxna, men 25 % mindre än vad regeringen vill. Det sammanhänger med någonting som vi inte debatterar i dag, nämligen att vi avsätter ett stort antal slantar till åtgärder mot arbetslösheten. Det är företagsstimulerande åtgärder av typen sänkta arbetsgivaravgifter osv., som vi får debattera i ett annat sammanhang. Men man kan inte komma ifrån att en stor del av kunskapslyftspengarna går just till att göra någonting åt den akuta arbetslösheten. Det får alltså ses i det sammanhanget. Jag håller med Kalle Larsson, fru talman, när det gäller den sociala snedrekryteringen. Som jag sade: Skolan är den viktigaste möjligheten att skapa jämlika livschanser i samhället, oavsett vilken ålder man är i. Därför tycker jag att reglerna i kunskapslyftet är orättvisa. Jag har blivit uppringd av folk i min hemkommun som varit under 25 år och undrat: Varför får jag inte studera gratis? Någon stackare som hade varit arbetslös tills han blev 27 och inte hade någon akassa undrade: Varför får inte jag studera gratis? Varför måste jag låna pengar? Jag tycker alltså att man måste se över även regelsystemet för att känna att det här är någonting som når alla medborgare, inte bara dem som man kan hyfsa arbetslöshetsstatistiken för. Avslutningsvis, Kalle Larsson, kommer jag tyvärr inte ihåg namnet på undersökningen, men det kan vi ta reda på till nästa gång. Det var en utvärdering som gjordes i Stockholm för två år sedan, av Stockholms kommun, om hur friskolorna hade slagit, om det blev någon skillnad på den sociala sammansättningen jämfört med övriga skolor. Det visade sig att det blev det inte. Det blev snarare så att en del föräldrar valde att låta sina barn gå i skolor som låg utanför deras egen stadsdel och en del gjorde det inte. Men vi får återkomma till det.
Fru talman! Ja, det kan vi gärna göra. Jag tror att det är en debatt som kommer alltmer: hur vi skall kunna minska segregationen i samhället. De siffror som jag brukar använda mig av är från Aftonbladet, som i samarbete med Statistiska centralbyrån har gjort en undersökning. Man har tittat på de tio bästa skolorna i landet. Av dem är sex fristående skolor, och på dessa är det 70-80 % av eleverna som har föräldrar med högskoleutbildning. Bland de tio lägst placerade skolorna finns det en friskola, och där är det bara 20 % av föräldrarna som har gått på högskola. Detta är ett sätt att mäta att det har hänt någonting. Det här är en uppdelning där en del föräldrar som själva har god utbildning har placerat sina barn i en utbildning som passar, medan de andra inte har haft förmågan att göra detta. Självklart får vi återkomma till detta när vi vet vilken undersökning vi pratar om, men jag tror att det blir svårt för Ulf Nilsson att hitta belägg för att segregationen skulle minska i det här fallet. Vad gäller kunskapslyftet vidhåller jag att det blir märkligt att hänvisa till att reglerna inte är riktigt klara och att det finns en del små oklarheter. Jajamänsan, då skär vi bort 1 125 miljoner. Den logiken stämmer inte för mig. Jag tror att det handlar om att man från Folkpartiets sida inte vill prioritera de här frågorna så högt som vi inom Vänsterpartiet, men också majoriteten i utskottet, faktiskt vill göra. Det tycker jag är ärligare att säga: Vi vill inte satsa lika mycket pengar på kunskapslyftet, därför att vi inte anser att det är lika viktigt, eller något sådant. Det vore en rimligare argumentation, Ulf Nilsson.
Fru talman! Folkpartiet tycker att det är så skrämmande att vi har en sådan hög arbetslöshet att vi i vårt budgetförslag är beredda att lägga 5 miljarder, alltså betydligt mer än den miljard Kalle Larsson talar om, på utgifter för att komma till rätta med arbetslösheten genom de reformer för företagen som jag talade om. Om det ger resultat kommer inte den här besparingen på kunskapslyftet att drabba några människor. När det gäller fristående skolor är det väldigt komplicerat. Verkligheten är mer komplicerad än man gör den till i debatter. Jag tror, Kalle Larsson, att man aldrig kan dra en fullständigt rak linje. Om man inför t.ex. frivillig musik eller kultur i grundskolan kan man säkert hitta statistik på att en större procent elever som är barn till föräldrar med hög utbildning väljer detta. Verkligheten är komplicerad. Det gäller att hitta ett system där man hela tiden gör t.ex. särskilt riktade insatser för skolor i områden som är utsatta, så att de blir riktiga spetsskolor för att uppväga de här faktorerna. Men jag tycker att det är en alldeles för pessimistisk inställning att bara bestämma sig för att det enda vi kan göra är att inte låta människor välja.

Fru talman! I dag debatterar vi utbildningsfrågor, och vi vet att det finns ett allt större intresse för de frågorna, då utbildning kan sägas vara en av de absolut viktigaste resurserna för långsiktig tillväxt och ökad sysselsättning. Det märks inte minst när vi diskuterar resurser till den högre utbildningen. Vem vill inte ha en ny högskola, eller varför inte ett nytt universitet? Allt det här är gott och väl, men jag tänker i dag inte tala om den högre utbildningen. Det har andra gjort före mig. Jag kommer att prata om det som är minst lika viktigt, kvaliteten och likvärdigheten i det som ger grundförutsättningarna för fortsatt högre utbildning, nämligen barnomsorg och skola. Utbildning skapar inte bara förutsättningar för att utveckla samhället och dess näringsliv, utan är också att betrakta som en rättighet för den enskilda människan. Utbildningens och bildningens roll för den personliga utvecklingen måste lyftas fram, då dessa verksamheter ger ökade förutsättningar för ett rikt liv, både i termer av att skapa frihet och kunna försörja sig själv och att utveckla självkänsla och identitet. Att kunna hävda sin rätt och uttrycka sina åsikter är också en av grundförutsättningarna för en fungerande demokrati. Utbildning är inte alltid och enbart att ha goda teoretiska kunskaper, utan handlar mer om att skaffa sig kompetens eller redskap för att kunna tackla olika situationer i livet. Vi lever i en snabbt föränderlig värld och ställs allt oftare inför nya utmaningar som kräver nya redskap. Därav vikten av det livslånga lärandet. Fru talman! Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet, och målet för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg är att genom pedagogisk gruppverksamhet stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan bidrar tillsammans med föräldrarna till att skapa goda uppväxtvillkor för de allra yngsta i samhället. Den 1 augusti i år infördes en läroplan för förskolan. Förskolan är därigenom en integrerad del av utbildningssystemet, som bidrar till att skapa en sammanhållen verksamhet som omfattas av en gemensam pedagogisk grundsyn. Förskoleverksamheten har under ett antal år successivt byggts ut, så att det i dag råder i princip full behovstäckning. Ca 85 % av de förvärvsarbetande och studerande föräldrarnas barn har plats inom barnomsorgen. Antalet kommuner där barn till arbetslösa får behålla sin plats har ökat något under 1998. Fortfarande står dock många barn med arbetslösa föräldrar utanför barnomsorgen. Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att uppmärksamma de barn som av olika anledningar inte får ta del av den pedagogiska verksamhet som förskolan erbjuder. Därför anser vi att det är viktigt att barn till de föräldrar som blir arbetslösa får behålla sin plats på förskolan, men också att förskola erbjuds alla, oavsett om föräldrarna förvärvsarbetar/studerar eller inte. Det centrala är verksamhetens värde för det enskilda barnet och att förskola kan erbjudas alla på likvärdiga villkor och till en rimlig kostnad. Därför står vi socialdemokrater fast vid vårt förslag om en maxtaxa vad gäller barnomsorgsavgiften. Detta är något som vi i nuläget tyvärr inte kan få majoritet för. Förskolan har lång erfarenhet av att på ett föredömligt sätt förena omvårdnad och omsorg med en pedagogik som stimulerar barnens personliga utveckling och lärande. Den integration som nu blir allt vanligare mellan förskola, förskoleklasser, skola och skolbarnsomsorg - där lärare, förskollärare, barnskötare och fritidspedagoger samarbetar - är mycket positiv och leder framför allt till en spännande utveckling. Det här är bra exempel på att vi alltmer får det vi önskar, en sammanhållen pedagogisk verksamhet för alla, från förskolan t.o.m. gymnasiet, där eleven står i centrum och utvecklingen följs genom planering, som bl.a. görs i form av utvecklingssamtal. Fru talman! Målet för skolan är att alla barn och ungdomar oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden skall ha lika tillgång till likvärdig utbildning av hög kvalitet. Alla barn skall ges förutsättningar att nå målen i skollagen, läroplanerna och kursplanerna. Vi vet att det är kommunerna som har ansvaret för att dessa mål kan förverkligas. Likvärdighet och kvalitet måste hävdas, och därför är det angeläget att kommunerna ges de rätta förutsättningarna, bl.a. genom att de får erforderliga resurser. Vi är flera här i riksdagen som långsiktigt satsar för att ge kommunerna ökade ekonomiska resurser. Vi har här i kammaren redan beslutat om att kommunerna tillsammans med landstingen får 12 miljarder årligen fr.o.m. i år, och vi vill med de förslag som nu aviserats successivt öka tillskottet ytterligare, så att statsbidragen fr.o.m. år 2001 blir 22 miljarder årligen. Jämfört med år 1996 är detta mer. Det gör vi bl.a. för att vi vill skapa utrymme för att utveckla och förbättra verksamheterna inom skola, förskola och skolbarnsomsorg. Satsningen på barn med behov av särskilt stöd skall prioriteras. Detta är så viktigt att jag säger det en gång till: Satsningen på barn med behov av särskilt stöd skall prioriteras. Men det räcker inte att enbart se till att kommunerna har pengar. Det är naturligtvis det som varje skola åstadkommer som är viktigast. Skolverket har här sin viktigaste uppgift, nämligen att utveckla, stödja och kontrollera kvaliteten och likvärdigheten inom skolan. Resultatet av detta uppföljnings och tillsynsarbete presenterat på kommunnivå, eller varför inte på en enskild skola, är ett mycket värdefullt instrument för lärare, skolledare och kommunpolitiker, som då har att fatta beslut vad gäller resursfördelningen utifrån det resultat som man ser. Svaren på frågan om vi får ut det vi förväntar oss är angelägna för oss alla. Därför satsar vi på att ge Skolverket ökade resurser i form av nya tjänster som skolinspektörer och en ny nationell inspektionsnämnd som möjliggör att vi noga kan följa utvecklingen och vidta åtgärder på alla nivåer för att just säkra kvalitet och likvärdighet. I år har utbildningsinspektörerna fått tre huvuduppdrag för kvalitetsgranskning: För det första att följa upp och titta närmare på rektorsfunktionen i skolan. För det andra att se på barn med behov av särskilt stöd. Slutligen att studera läs och skrivprocessen i undervisningen. Fru talman! Behovet av att rekrytera lärare till skolan och behålla de som arbetar där i dag framstår som en av våra mest angelägna uppgifter. Skolans personal måste kunna erbjudas en positiv utveckling och en bra arbetsmiljö. Det är därför glädjande att kunna konstatera att en gemensam avsiktsförklaring om åtgärder för att stimulera läraryrkets utveckling och rekrytering har slutits mellan Utbildningsdepartementet, Kommunförbundet, Skolledarna, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. De konkreta förslag som i dagarna förväntas komma kanske kan bli en trevlig julklapp i en eller annan form inför julen. Lärarnas och skolledarnas grundutbildning och behov av kompetensutveckling utreds också, och man förväntas lämna förslag på hur vi kan erbjuda livslångt lärande för lärare. Skolans utveckling med hjälp av informationsteknologi är redan en viktig framtidsfråga. Lärare och elever behöver få tillgång till och erfarenhet av IT som verktyg, men det är också angeläget att utveckla IT ur ett pedagogiskt metodperspektiv. Därför välkomnar vi nu det program för IT i skolan som regeringen presenterar och som skall genomföras under den närmaste treårsperioden. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Man ser nästan Alva Myrdal gå genom rummet. Hennes ande finns tydligt kvar när man lyssnar på Torgny Danielsson. Är det inte från ert perspektiv ett problem att en fjärdedel av de svenska barnen inte åtnjuter barnomsorg på det sätt ni vill? Man väljer av olika skäl att de skall vara hemma, skötas om av mormor, en granne på gatan osv. Är inte det ett problem för er? Vad vill ni i så fall göra åt det?
Fru talman! Jag kan inte förstå att det skall vara något problem att en fjärdedel inte väljer den möjligheten. Jag sade att utbyggnaden har skett i en takt som gör att vi nu kan säga att vi lever upp till löftet att erbjuda alla barnomsorg som har behov av det. Det är en annan sak att vi också säger att alla som vill även skall erbjudas möjlighet att delta i någon form av pedagogisk verksamhet inom en förskola. Den kan utvecklas på olika sätt. Vi har inte någon statistik för dem som använder möjligheten att delta i öppna förskolan.

Fru talman! Vi kanske inte upplever det som ett problem. Men de föräldrar som gör det valet tycker att det är ett problem. De har svårt att förstå att tre fjärdedelar av barnkullarna åtnjuter 100 % av bidraget. Det satsas ju 42 miljarder kronor i landet på barnomsorg. De går uteslutande till den grupp Torgny Danielsson företräder. Det är svårt att förklara. Vi förklarar det genom att säga att ni inte vill. Det förstår de.
Fru talman! Jag tycker inte att man lösryckt kan plocka ut förskoleverksamheten ur familjepolitiken, när vi även måste se till annat stöd som sker till familjer med barn, alltifrån barnbidrag till andra verksamheter som kommunerna erbjuder, t.ex. barnavårdscentraler. Det är intressant att följa utvecklingen av vad föräldrar väljer och kräver av kommunerna. Det är viktigt att vi i riksdag och regering kan ställa upp och stödja utvecklingen så att föräldrarna får det de efterfrågar.
Fru talman! Det var tydliga deklarationer från Torgny Danielsson om vad Socialdemokraterna vill, men de stämmer inte riktigt med vad man orkar med - och det kan bero på den ekonomiska situationen. Uttalandena om visionerna är väl bra. Jag har en fråga på en punkt som jag däremot inte tycker verkar så alldeles klar. Torgny Danielsson säger att det är viktigt att barn till arbetslösa får behålla sina dagisplatser. Åtgärden skulle vara att införa maxtaxa. Jag har svårt att se hur det skulle lösa deras problem. Det är framför allt ett dyrbart sätt att lösa vissa problem inom barnomsorgen. Men just för den gruppen borde det finnas betydligt enklare och billigare sätt att snabbt åtgärda den brist som nu finns i barnomsorgen. Det är på gränsen till omänskligt att ett barn får sluta på dagis för att föräldrarna blir arbetslösa. Maxtaxan kan knappast vara någon hjälp för den familjen. Kommunerna har för närvarande inte råd. Det är enda orsaken till att man inte låter barnen behålla sina platser. Kommunernas ekonomi kommer inte att förbättras tack vare maxtaxan. Taxan för den familjen ligger, med den progressiva avgift som nu finns, förmodligen redan under taket.
Fru talman! Jag tycker att Gunnar Goude pratar om två saker. Det ena är att barnet skall ha rätt till att behålla sin plats inom förskolan eller barnomsorgen, även om föräldrarna tillfälligt förlorar sitt arbete. Det skall inte behöva innebära att barnet blir "arbetslöst", dvs. behöver ta smällen och lämna kamrater och annan verksamhet. Det är skilt från själva taxesystemets konstruktion. Ett problem är att det finns otroligt många olika konstruktioner på barnomsorgstaxa, och det slår olika beroende på vilken kommun man bor i, vilken inkomstgrupp man tillhör osv. Det är ett hinder för att kunna erbjuda varje barn - det är barnet som är i centrum - en förskoleverksamhet med ett gott pedagogiskt innehåll. Målet är naturligtvis att det skall ske på samma sätt som vi i dag erbjuder skolverksamhet för alla barn.
Fru talman! Det var bra att det missförståndet klarades upp. Det var en koppling i anförandet som jag tror att fler missförstod. Är Socialdemokraterna beredda att vidta den åtgärd som Miljöpartiet har föreslagit, nämligen att införa kravet på att alla skall ha rätt till barnomsorg fr.o.m. tre års ålder? Det skulle ekonomin klara av i dagsläget, och det skulle lösa en stor del av problemen för dem som Torgny Danielsson optimistiskt kallade tillfälligt arbetslösa.
Fru talman! Både Gunnar Goude och jag vet att det övergripande målet är att ha en budget i balans. Hur ni har räknat för att komma fram till att det är möjligt i dag inom ramen för den ekonomiska tilldelning som finns erbjuda alla barn från tre års ålder och uppåt barnomsorg beror på vilket budgetalternativ vi pratar om. Detta är ingen lätt sak att lösa och att komma med ett färdigt förslag till. Jag sade tidigare att ett av de större problemen är att de taxesystem för barnomsorgen som finns är så olika konstruerade. Överenskommelsen innebär att de åtgärder som vi i riksdagen och regeringen beslutar om skall ha en kostnadsneutralitet vad gäller kommunernas ekonomi.
Fru talman! Detta gäller den fråga som har diskuterats mycket precis efter valrörelsen, nämligen maxtaxan. Det har varit ett favoritämne i debattprogram på TV och även i många nyhetssändningar och på många tidningssidor. Jag kan bara konstatera att det framför allt är till förmån för de borgerliga partierna, som åtminstone på en liten punkt kan hitta en fråga där vi fortfarande träter en del. Jag kan heller inte bara gå förbi frågan när Torgny Danielsson tar upp den på det sätt han gör och nästan insinuerar, eller i varje fall får det att låta som, att ansvaret för att det här inte redan är genomfört ligger på någon annan än socialdemokraterna själva, för så är faktiskt inte fallet. Socialdemokraterna hade inte själva något finansierat förslag till maxtaxa. I skrivningarna i den motion som Vänsterpartiet har väckt ser vi mycket positivt på den tanken. Vi vill om det är möjligt införa nolltaxa på dagis, och vi är öppna för diskussioner om detta. Låt oss sätta oss ned och tala om det. Men sluta att insinuera att det är någon annan som har stoppat förslag som ni själva inte ens har tagit upp i förhandlingarna.

Fru talman! Torgny Danielsson tyckte det var bra med familjedaghemmen och den öppna förskolan. Det håller vi i Centerpartiet fullkomligt med om. Det är väldigt bra. Nu har det tagits fram en läroplan som skall vara som en kvalitetsstämpel på förskolan. Regeringen föreslår att de enskilda familjedaghemmen och öppna förskolorna inte skall omfattas av läroplanen. Eftersom Torgny Danielsson företräder majoritetspartiet som sitter i regeringen skulle jag vilja fråga honom hur han ställer sig till det. Vi i Centerpartiet tycker att även de bör få kunna ansluta sig till läroplanen för att visa att de lever upp till den läroplan som finns och den kvalitetsstämpel som man sätter på förskolorna.
Fru talman! Som Brigitta Sellén uttrycker det ser inte jag att det finns något hinder att de ansluter sig till läroplanen och vill leva upp till de mål vi sätter i läroplanen för förskolan och därmed kan leva upp till att få en kvalitetsstämpel.
Fru talman! Vi i Centerpartiet har en reservation om detta som kommer att behandlas senare. Vi får hoppas att Torgny Danielsson kommer att vara tillmötesgående och hjälpa till att stötta förslaget så att det kommer att bli på det här sättet och att det inte bara är ett hinder, som Torgny Larsson uttrycker det.
Detta är naturligtvis beroende av hur man vill arbeta vidare med den här frågan på kommunal nivå, om man vill utgå från de allmänna råd som finns och utifrån dem ha en egen ambition. Det är fullt möjligt.

Fru talman! Jag har aldrig riktigt lyckats förstå hur ert system med nationell skolpeng skall fungera. Per Bill frågade om vilket som är effektivast. I min sinnevärld, när jag försöker sätta mig in i det förslaget, innebär det att vi skapar en överbyggnad, en byråkrati. Jag har tidigare upplevt att moderaterna har arbetat mot att skapa administrativa system som riskerar att ta resurser från verksamheten. Jag har en tilltro till att man genom den kommunala demokratin kan skapa den för alla lokala förutsättningar bästa verksamheten som inbegriper en dialog och ett direkt inflytande för både föräldrar och elever i hur man planerar och lägger upp verksamheten. Förutsättningarna är otroligt olika från kommun till kommun. Det visar också de skillnader som vi ser när vi får redovisningar för hur mycket kommuner lägger ned på skolan och hur mycket en elev kostar i olika kommuner. Det tar emot att man skall flytta pengarna och avlägsna dem från den grupp som sitter närmast till för att kunna bedöma kvaliteten i verksamheten.

Fru talman! Också jag vill ställa en fråga om maxtaxan. Torgny Danielsson säger: Vi står fast vid maxtaxeförslaget inom barnomsorgen, men tyvärr fick vi ingen majoritet för det. Som jag förstår det påstår Torgny Danielsson att det berodde på antingen Vänsterpartiet eller Miljöpartiet att Socialdemokraterna inte fick igenom förslaget. Jag kan inte tolka det på något annat sätt. Det som är intressant och som jag vill fråga Torgny Danielsson är: Varifrån skulle pengarna till finansieringen ha hämtats för vad maxtaxan skulle ha kostat? Det vore oerhört intressant att få ett klargörande från socialdemokraterna. Ni är oerhört snabba att fråga: Hur har ni finansierat det här? Nu ställer jag frågan till Torgny Danielsson: Hur har s tänkt finansiera maxtaxan? Är tanken att vältra över kostnaderna på kommunerna och via s.k. Perssonpengar sedan försöka reglera det? Det vore intressant att få ett klargörande svar på det.
Fru talman! Nu finns det inget färdigt förslag eftersom det inte gick att komma längre. Avsikten har hela tiden varit, som jag också sade i ett tidigare inlägg i debatten, att det övergripande ansvaret för att ha en budget i balans innebär att om vi kommer med nya reformer skall de också vara finansierade. Överenskommelsen gentemot kommuner och landsting innebär att nya verksamheter och reformer som berör deras verksamhetsområden skall genomföras utifrån att det blir kostnadsneutralt gentemot kommun och landstingssektorn. Det blir svaret så långt. Finansieringen ryms inom den totala budgetram som vi ser utifrån den tillväxt som vi för närvarande har. När det gäller vilket parti som säger sig vara berett att stödja förslaget har jag inte pekat ut något parti. Just nu kommer vi inte längre. Men Erling Wälivaara är hjärtligt välkommen att delta och stödja förslaget längre fram.
Fru talman! I min hemkommun Luleå kostar en barnomsorgsplats ca 2 000 kr per barn. Maxtaxeförslaget var 700 kr per barn. Det utgör miljarder totalt i Sverige om man inför maxtaxan. Jag kan inte förstå att ett majoritetsparti, ni hade i varje fall makten under valrörelsen, kan komma med en sådan tanke utan att också kunna anvisa medel när det är fråga om miljarder.
Fru talman! När vi socialdemokrater presenterade förslaget i samband med att vi presenterade hela valmanifestet redovisades också en beräknad kostnad för införandet av reformen. Den rymdes gott och väl inom ramen för det totala budgetförslag med alla de verksamheter som redovisades där.

Fru talman! Torgny Danielsson talade om valfrihet vad gäller barnomsorg och skola. Den valfriheten välkomnar vi kristdemokrater. Det är närmast en demokratisk självklarhet i vårt samhälle att vi skall ha valfrihet och rätt att bestämma. Frågan är utifrån vilka perspektiv som vi uttalar oss om den rätten och den valfriheten. Ni säger samtidigt att arbetslösa skall få behålla sina platser i barnomsorg och förskola. Javisst, det skall vara en möjlighet för dem som behöver det. Vi kristdemokrater har sett rätten, rådigheten, över barnet som i huvudsak vilande på föräldrarna. Vi har också upplevt skolan som ett stöd för föräldrarna som har det yttersta ansvaret för barnen. Att arbetslösa föräldrar kan känna att de t.o.m. kan utnyttja tiden till att umgås med sina barn ser vi som en poäng. I det avseendet är den öppna förskolan ett oerhört stöd och bör därför få ett pedagogiskt program. Den öppna förskolan kan stödja föräldrar genom gemenskapen där och även genom att utveckla den sociala gemenskapen. I de flesta kommuner har man dragit ned på den öppna förskolan. I stället blir det ett förmynderi från samhällets sida genom att man vill lägga fram den här rätten och valfriheten, men bara under de premisser som samhället bestämmer. Hur upplever ni den här dubbelheten i ert budskap? Ni säger att rätten skall finnas hos föräldrarna, rådigheten skall finnas hos föräldrarna, men samtidigt vill ni inte tillåta att de väljer vilken omsorgsform de vill, t.ex. ett vårdnadsbidrag.
Fru talman! Jag har aldrig varit med om att någon som representerar mitt parti har förbjudit någon omsorgsform och sagt att det inte skall finnas valfrihet. Valfriheten ökar ju också i och med att utbudet från samhället ökar. Valfriheten för den som är ensamstående förälder och har låg inkomst finns i realiteten inte om man inför ett vårdnadsbidrag med den konstruktion som Kristdemokraterna pratar om. Det är en mycket begränsad del av föräldrakollektivet som skulle kunna använda sig av den reformen om den genomförs med den standard som vi nu har i samhället.
Fru talman! I Linköpings kommun kostar en barnomsorgsplats för ett litet barn ungefär 60 000-80 000 om året. Vi skulle kunna vara lite krassa och lite rättvisa och låta samtliga barn få den del av de barnomsorgspengar som kommer från de offentliga skatterna. Då skulle föräldrarna kunna välja att själva utöva omsorgen och tillsynen av sina barn och få den del som det ändå netto kostar kommunen för varje annat barn. Den är den enda barnomsorgsform som ni väljer bort och inte ger någon typ av ekonomisk ersättning i form av offentliga intäkter. Den omsorgsformen har föräldrar inte rätt att välja. All annan form av barnomsorg kan de välja och därigenom få del av allmänhetens medel. Men det får de inte om de tar hand om barnen själva. Vi tycker att det inte finns någon som är så bra på att utöva omsorg och tillsyn över sitt barn som föräldern.
Fru talman! Det är viktigt att lyfta fram föräldrarnas roll. Jag sade också i mitt anförande att ansvaret för ett barns utveckling ligger hos föräldrar och förskola. Det är viktigt att det finns ett samarbete där. Jag sade också i ett tidigare inlägg att det av rättviseskäl är viktigt att se helheten. Är man förälder och har småbarn är man fortfarande stödd av samhället inom en mängd olika områden. Jag nämnde barnbidrag, föräldraförsäkring osv. Man måste se helheten. Jag delar Yvonne Anderssons uppfattning när hon tar upp nyttan av den öppna förskolan. Det är ett sätt att nå den grupp som av olika anledningar inte har förvärvsarbete eller studerar. Det är nog en speciellt viktig åtgärd för dem som riskerar att inte komma in på arbetsmarknaden över huvud taget. De tenderar att bli ganska isolerade som föräldrar. Då är den öppna förskolan ett ypperligt sätt att skapa en mötesplats. Då kan samhället erbjuda speciellt stöd den vägen för de grupper som har behov av särskilda resurser som föräldrar och barn. Det kan t.ex. gälla språkutveckling för både barn och föräldrar om det är ett invandrartätt område.

Fru talman! Under den korta tid som jag har varit skolminister har jag mött två bilder av den svenska skolan. Den ljusa sidan är en oändlig rad av positiva lärare och skolledare som under varierande förhållanden arbetar för att ge en bra skolgång till sina elever. I den bild de ger mig finns såväl möjligheter som svårigheter. Men de är övertygade om att de skall lyckas även om det kommer att ta olika lång tid. Basen i detta arbete är ofta läroplanens värdegrund, lagarbetet, samarbetet med föräldrar och det övriga samhället. De elever som jag har mött är ärliga, kritiska, ibland ängsliga för sin framtid och ibland fyllda av förtröstan. Jag har sett skollokaler som är inbjudande och varma, men också lokaler som är nedslitna och i stort behov av renovering. Men även där finns det planer, och man säger att man även med små medel kan förbättra sina lokaler. Den mörka sidan har jag mött via medierna. Det har varit rubriker som talar om våld, mobbning och sexuella trakasserier. Vilken bild är då den sanna? Troligen båda. Det är denna gemensamma bild som vi måste arbeta vidare med som politiker. Jag som minister måste ge förutsättningar för att det skall bli bättre. Fru talman! I dagens anförande har jag dock valt att ta upp det positiva, den ljusa sidan av skolan. Jag vill på detta sätt visa hur skolan förvaltar de medel som vi ställer till skolans förfogande. Jag kommer därför särskilt att kommentera IT-satsningen, EU projekt, de s.k. Ylvapengarna och de förslag som jag kommer att lägga fram före jul. Det nationella programmet Lärandets verktyg är ett skolutvecklingsprojekt där lärarnas didaktiska kompetensutveckling med stöd av IT står i centrum. Satsningen omfattar bl.a. stora investeringar i infrastrukturförstärkningen. Lärandets verktyg är ett erbjudande till alla Sveriges kommuner och skolor. Delegationen för IT i skolan har av staten fått i uppdrag att genomföra det nationella programmet under åren 1999-2001. Delegationen har beslutat om följande fyra vägledande principer. 1. Likvärdighet och kvalitet för alla elever oavsett vilken skola de går i. Detta innebär att satsningen skall nå alla skolor i alla kommuner. 2. Satsningen skall främja utvecklingen av skolans arbetssätt och organisation i den riktning som anges i läroplan, utvecklingsplan, avsiktsförklaring och skolutvecklingssamtal. Målet är pedagogisk kompetens och inte program eller apparatkunskap. Utbildningen vänder sig till arbetslag eller lärarlag. 3. Satsningen skall komplettera och förstärka kommunens egna insatser och befriar på intet sätt från kommunens eget ansvar för kompetensutbildning av lärare. 4. Infrastrukturen handlar om ökad tillgänglighet till Totalt berörs nästan hälften av Sveriges lärarkår. Därmed blir satsningen en av de största i sitt slag i världen. Tidsplanen börjar januari/februari 1999 och inleds med information till kommunerna. Från maj till september utbildas handledare och skolledare. Under augusti och september hålls seminarier för politikerna. Under september-december börjar utbildningen och startar med 15 000 lärare. De allra flesta reaktioner jag har mött angående denna satsning har varit mycket positiva. Personligen ser jag denna utveckling som en stor seger för funktionshindrade elever i skolan. De kommer nu med i gemenskapen i stället för att vara utanför. Jag ser också en utveckling mot en internationalisering av undervisningen i ett klassrum utan gränser och med en personlig möjlighet att lära om varandras kulturer som aldrig kan ges av en lärobok eller en lärare. Nästa stora viktiga område för skolan och dess framtidsutveckling är de s.k. EU-projekten. I går besökte jag Sandlyckeskolan i Torekov. Jag besökte den inte bara för att det är min gamla skola och för att det är roligt att komma dit, utan framför allt för att skolans pågående Comeniusprojekt. Projektet är ett samarbete mellan Sverige, Italien och Tyskland. Comeniusprojektet syftar bl.a. till lärarutbyte. Men ca 65 elever på skolan var i högsta grad berörda. Här fanns utställningar med dockor, teckningar, böcker och instrument. Sjätteklassarna berättade med stolthet om sina brev på engelska till kamraterna på Capri och i Freital. Men, sade eleverna, de kan inte lika bra engelska som vi kan. Lärarna Karin Roslund, Elisabet Persson och Lasse Larsson var mycket positiva. De sade: Ingen lärobok kan ersätta en personlig relation. Vi har fått kunskap och material som vi kan använda i många år. Vi har lärt oss att vi bör värna om vår svenska historia och vara stolta över den. Men vi har också lärt oss att våra elever måste lära sig att skolan inte är en självklarhet, utan också en förmån, för så sade man på Capri. Vi kommer också att använda Internet i kommunikationen med Freital. Tyvärr har Capri i dag ingen möjlighet att erbjuda detta. En ej från början planerad del i projektet var att en bildlärare från Capri anställdes av Båstad kommun. Läraren lärde många elever att måla med tuschpennor på ett sätt som man aldrig hade sett tidigare. Det finns numera inte en enda tuschpenna att köpa i Båstad, sade en lärare halvt på allvar. I går presenterades också en enkätundersökning som Temo har gjort om effekterna av EU-finansierad skolutveckling. Med dess resultat i ryggen är det lätt, som ansvarig för skolan, att vara internationalist. Den visar nämligen att bland dem som har varit med om samarbete, antingen inom ett utvecklingsprojekt eller som själva varit med i ett utbytes eller studiebesöksprogram, finns det en stark tro på vikten av skolsamarbete inom EU. Hela 98 % av dem som i praktiken varit med om skolsamarbetet tyckte att detta arbete var viktigt. En lärare som deltagit i projektet och svarat på enkäten skriver: Det har blivit en ny dimension. Vi har funderat mycket på hur skolan i de andra länderna fungerar organisatoriskt - deras metoder, människosyn, kunskapssyn och didaktik. Det är genom att etablera en sådan dimension som man kan bygga en europeisk gemenskap med folklig förankring. Då har man kommit längre än till de krökta gurkorna som för många svenskar tyvärr har blivit sinnebilden för EU. Det tredje området jag vill kommentera är de s.k. Ylvapengarna, dvs. medel som staten har avsatt till kompetensutbildning av lärare. När man som vi i dag har en starkt kommunaliserad skola är det ofta svårt att få en tydlighet i vad som händer med det statliga stödet till kommunerna, t.ex. Perssonpengar eller kompetensutvecklingspengar. Jag har därför för avsikt att följa såväl Perssonpengarna som utvecklingen av bl.a. Ylvapengarna. Nu vill jag redovisa ett konkret projekt. Sverige. En utvald skola är Åbyskolan i Mölndal, en skola för elever från årskurs 4 till 9. En stor del av eleverna har invandrarbakgrund. Det projekt som man tilldelats medel för stämmer väl med det värdegrundsarbete som jag har initierat. Man har kallat projektet Medmänsklighetsträning, ett utvecklingsarbete i förhållningssätt och attityder här, nu och livet ut. För att nå målet vill man bl.a. ha vidgade kunskaper i konflikthantering och samtalsteknik. Man vill ha ytterligare kunskaper om sociala bakgrundsfaktorer och barns och ungdomars tänkande. Man vill ha kunskaper om likheter och olikheter mellan pojkar och flickor för att kunna erbjuda lika möjligheter till utveckling. Personalen har nu startat sin kompetensutveckling samtidigt som ett handledningsarbete har kommit i gång såväl i arbetslag som för de lärare som vill ha enskild handledning. Föräldrarna har också engagerats, vilket bl.a. har gett upphov till ett tjejkafé. Arbetet har inletts samtidigt som man har organiserat om arbetslagen och infört vertikala arbetslag. Det här är några röster från lärare på Åbyskolan i Jag har fått öva mig att se problem ur elevperspektiv. Vi har fått möjlighet till handledning i arbetslag och enskilt för att hantera vår verklighet. Det känns legitimt att vi arbetar aktivt med social och empatisk förmåga hos oss och våra elever. Som jag bedömer det är Åbyskolans projekt ett gott exempel på vad vi avsåg med Ylvapengarna, nämligen att utveckla lärarrollen och bryta den yrkesmässiga ensamheten i läraryrket. Fru talman! Jag har nu varit skolminister i två månader. När jag tillträdde mitt ämbete meddelade jag att det jag ville göra var att följa upp och utvärdera de reformer som sjösatts de sista åren. Jag sade också att jag ville ge skolan arbetsro. Det var inte så att den skulle stå stilla. Det kommer den aldrig att göra. Men jag ville ge alla rektorer, lärare och andra som arbetar där en möjlighet att tänka efter och fundera på vad det är man gör som är bra, vad är det man gör som kan göras bättre och om det finns saker som man faktiskt är dålig på och som man radikalt måste förändra. Men givetvis kan man inte bara stå där, iaktta och titta på. Man måste givetvis också kunna ingripa och justera när så behövs. Under den korta tid som har varit har vi lyssnat, följt upp de utvärderingar vi har tillhands. Jag kommer nu att redovisa några av nio förändringar som vi tänker företa fram till jul eller strax efter julhelgen. För det första: I dag finns det elever som läser färdigt och får sitt grundskolebetyg inom gymnasieskolans individuella program. De får dock inte tillgodoräkna sig detta när de söker till ett nationellt program. Vi kommer därför att föreslå en förändring som ger möjlighet att få tillgodoräkna sig detta betyg. Som en följd därav skall man även få rätt till ett nytt slutbetyg från grundskolan. För det andra: Vi tillsätter en värdegrundsgrupp, vars uppgift det är att på olika sätt stärka arbetet med läroplanens värdegrund ute i skolorna. Här kommer bl.a. att finnas samordningsuppgifter med andra organisationer, uppföljning av skolverkets utvärderingsuppdrag, seminarier och kompetensutbildning av lärare. Jag delar därför Erling Wälivaaras uppfattning om en värdegrund. Värdegrunden, kunskapen om hur vi människor fungerar tillsammans, är basen för att vi skall få godkända elever i grundskolan. Mår vi bra vill vi ha kunskap. Mår vi dåligt har vi inte förmåga att lyssna och ta kunskapen till oss. För det tredje: Ett område vi har tittat mycket på, också genom den fokusering som medier har haft, är sex och samlevnadsundervisningen. De anvisningar som finns i våra läroplaner är enligt mitt förmenande tydliga när det gäller grundskolan, men sämre när det gäller gymnasiet. Vi tillsätter därför en grupp med gymnasieungdomar vars uppgift det är att lägga fram konkreta förslag till den framtida sex och samlevnadsundervisningen på gymnasiet. Ungdomarna kommer att utses av sina elevråd på tio skolor runt om i Sverige. De skall använda sin egen skola som referensgrupp. På varje skola skall de också utse en s.k. generationsgrupp, där även äldre får vara med. Detta har jag fattat beslut om i samråd med ungdomar som tyckte att även de gamla kan få vara med och tycka. Men det är ungdomarna som kommer att lägga fram förslagen, och det är de som är huvudpersonerna i ungdomsgruppen. För det fjärde: Skolverkets utbildningsinspektörer kommer inför nästa år att få ett speciellt uppdrag att utvärdera skolans mobbningsplaner, liksom det som står i båda våra läroplaner, rektors övergripande ansvar för sex och samlevnadsundervisningen och ANT-undervisningen. Det har ju också tagits upp av utskottet. Vi lägger där någonting övergripande, ämnen som går in i varandra. Det är också de områden som är de svåraste när det gäller verkställande i praktiken. Därför är det väldigt viktigt att inspektörerna får det här uppdraget och ser hur vi hanterar rektors ansvar för övergripande ämnen. I de två läroplanerna är det ju första gången vi arbetar på det sättet, utan kurser direkt riktade mot enskilt ämne. Av granskningen skall också framgå hur väl skolan i dessa frågor samverkar med föräldrar och övriga intressenter i närsamhället, t.ex. socialtjänst och polis. Skolverket skall redovisa resultatet nästa höst. För det femte: Vi kommer också att tillsätta den nämnd som i dagens betänkande benämns inspektionsnämnd. Jag har dock för avsikt att ändra dess namn. Vi kommer att lägga fram förslag om att den skall kallas kvalitetsgranskningsnämnd. Jag tycker att detta namn stämmer bättre mot den verklighet som nämnden skall stå för. Det handlar inte om att inspektera och dra i örat, utan det handlar om att utveckla skolan. Nämnden kommer att inrättas den 1 juli 1999, och den skall på regeringens uppdrag genomföra kvalitetsgranskning och kvalitetsbedömning inom särskilt angivna områden. Men den skall också ha initiativrätt, dvs. rätt att själv ta upp områden som den tycker är viktiga. Just initiativrätten ser jag som oerhört värdefull. De som skall finnas i den här nämnden är folk som är ute i verkligheten. I den skall finnas vanliga kommunpolitiker, rektorer, förvaltningschefer och lärare. De som är ute i verkligheten skall också kunna fungera centralt och vara ett stöd för mig som minister och för er som ledamöter i riksdagen. För det sjätte: Vi kommer nu att tillsätta den kommitté som också utskottet har önskat och som skall göra en översyn av skollagen. I den kommittén kommer att ingå parlamentariker, representanter för lärarorganisationerna, kommunförbund och jurister. Enligt min uppfattning skall kommittén föreslå hur skollagen skall förenklas och förtydligas samt anpassas till ett mål och resultatstyrt skolväsende och till den ansvarsfördelning som råder mellan stat och kommun. Kommittén bör även få i uppdrag att överväga hur skollagen bör utformas. För det sjunde: Vi kommer också att starta försöksverksamhet med en slopad timplan. För det åttonde - jag går för att vinna tid fram litet snabbt: Notprojektet kommer att fortsätta i ytterligare fem år. Projektet har varit mycket lyckosamt, och därför ger vi det alltså möjlighet till ytterligare fem år. Fru talman! Jag hoppas att vi med dessa förändringar skall kunna närma oss målet en skola där eleven står i centrum - inte lärarna, inte föräldrarna och inte skolpolitikerna utan just eleven; en skola för alla, inte för några, inte för många utan för alla.

Fru talman! Skolministerns anförande innehöll mycket som jag bara tacksamt kan ta emot. Jag skall inte använda tiden till att beröra det. Det var många fina idéer och projekt som skulle initieras och som stämmer väl med kristdemokraternas skolpolitik. I mitt inledningsanförande, som skolministern tyvärr inte kunde höra, ställde jag en fråga om hur man får det att gå ihop när man utgår från att barn är olika men likväl bygger ett skolsystem där barn betraktas som om de vore lika. De skall lära sig ungefär lika mycket och på ungefär lika lång tid på ungefär samma sätt och därtill vid samma tidpunkt i livet. Min fråga var: Är inte detta feltänkt, och vad kan man göra åt detta?
Fru talman! Låt mig svara Yvonne Andersson och även ge ett svar på en av Birgitta Selléns frågor. Vi kommer under våren att lägga fram en proposition med anledning av en utredning om funktionshindrade elever i skolan. Den berör elever som har grava funktionshinder men också elever som har mindre svårigheter i skolan. Vi kommer också att beröra det som Yvonne Andersson tar upp, nämligen att olika barn behöver olika tid. Vi kommer att ta upp just tidsanvändningen, att en del barn kanske behöver tio år. Vi kommer också att ta upp individuella studieplaner, som Birgitta Sellén berörde. Vi skall också studera en förlängning av gymnasieskolan, hur lång tid man behöver även i den skolan. FUNKIS-utredningen har mycket klart och tydligt visat just på behovet av olika tidsanvändning hos olika barn, och vi kommer att återkomma med konkreta förslag i propositionen med anledning av FUN
Fru talman! I mitt inledningsanförande frågade jag också om balansen mellan praktisk och teoretisk kunskap. Vid sekelskiftet var de praktiska kunskaperna allmängods, och det teoretiska var ett eftersatt behov. I hög grad därför startade folkbildningsverksamheten, och sedan tog politikerna över ansvaret. Nu är läget ett annat. Den teoretiska kunskapen är allmängods, och det praktiska kunnandet ofta ett eftersatt behov. Min fråga till skolministern är: Är skolministern beredd att ta upp kampen för handens arbete och uppvärdera det?
Fru talman! Det är oerhört viktigt att vi använder båda våra hjärnhalvor. Det har mycken forskning visat. Bortsett från att vi har olika syn på hur många barn som skall finnas i förskolan, från ett års ålder och uppåt, finns det i dag möjlighet att ha barn från 1 års ålder och upp till 20 års ålder i olika verksamheter. Det är en oändligt lång tid. Den tiden kan inte bara fyllas upp av någon form av teoretisk kunskap. Här måste vi använda hela kroppen, i allt från drama till dans, med användning av våra estetiska sinnen i olika former med handen. Jag tror att det är väldigt viktigt att denna möjlighet ges i alla åldrar, såväl så att säga på det gamla högstadiet som inom gymnasieskolan.
Fru talman! Vi går en demokratiskt intressant utveckling till mötes när våra statsråd delar ut pengar till verksamheter. Vi har hört talas om Perssonpengar och om Ylvapengar, och vi får väl snart se också Ingegerd Wärnersson-pengar i våra skolor. Det blir intressant att skåda. Skolministern säger att alla skolor i alla kommuner kommer att få ta del av IT-satsningen. Jag utgår från att det gäller även friskolorna, och det är bra att få det bekräftat. I övrigt tog sig ambitionen på slutet i skolministerns tal. Vi fick då exempel på vad som kan ske lite längre fram. Jag har dock funderingar kring några andra saker. Skolverkets arbete, som ju alltmer präglas av regeringens verktyg, vilket vi tycker är olämpligt. Vi tycker att det är lämpligt att man har en fristående enhet som granskar. Man skall aldrig granska sig själv. Det är dumt. Hur ser skolministern på lärarbristen, som blir alltmer besvärande framför allt när det gäller årskurserna 4-9? Händer det någonting med betygskriterierna?
Fru talman! Låt mig först kommentera det som sades om Ingegerd Wärnersson-pengar. Med den i och för sig ganska korta bekantskap som jag har haft med Erik Åsbrink tror jag inte att det skulle bli så väldigt populärt, om jag började kalla någonting för Ingegerd Wärnersson-pengar, men jag skall försöka. Det vore kanske inte en så dum idé. Vad tycker jag om elevernas kunskap och skolans kvalitet? Ibland stannar jag upp och tittar tillbaka bara på den tid som jag själv har varit lärare. Jag tror att det är viktigt att göra ett sådant historiskt tillbakablickande på dessa 30 år och jämföra vad elever kunde då och vad elever kan i dag. Generellt kan fler elever mer. Ser jag tillbaka 30 år finner jag att få elever kunde ganska mycket, många elever låg någonstans mittemellan, och en del elever kunde väldigt lite. Generellt har vi alltså givit mer kunskap till fler elever. Vi måste ständigt utveckla alla. Vi ägnar här i kammaren mycken tid, vilket är bra, åt de elever som har de största behoven, men vi skall också använda de möjligheter vi har i dag, t.ex. via IT, att vidareutveckla de elever som verkligen har fått förmånen av en extrabegåvning - där vi kan arbeta med distansundervisning mot högskolorna och i vissa fall kan utveckla individuella planer och studieplaner för gymnasieeleverna. Med utgångspunkt i Skolverket, i OECD rapporter och i internationella undersökningar tycker jag att vi har en bra kvalitet på dagens elever. När det gäller lärarbristen var det sagt att den s.k. 15 december, men tiden har varit knapp, och vi har gjort den bedömningen att det är bättre att ta i anspråk ett par veckor extra. Man kommer i stället att presentera den i början av januari.
Fru talman! Tack för det svaret! Jag kan då förstå att skolministern accepterar att de svenska skoleleverna till 6-7 % går ut med icke godkända betyg, och det är allvarligt. Den andra frågan gäller pengarna. Jag tycker att vi här i kammaren kan bli överens om att det är skattebetalarnas pengar och att det inte är något enskilt statsråd som skall pryda de pengarna med sitt namn. Det vore klädsamt för framtiden. Jag hoppas att vi kan få det dithän. Jag skulle också gärna vilja få ett klarläggande. Socialdemokraternas samarbetspartner Vänsterpartiet är mycket dogmatiskt när det gäller de fria skolorna. Jag kan ta ett exempel från Umeå. Där håller ambitiösa elever, föräldrar och lärare precis på att starta en friskola. De är missnöjda med dagens skolsystem, men de har också ambitioner på annat sätt. Vad kan vi säga till de föräldrarna och till andra föräldrar runt om i Sverige? Det är tusentals elever som går i friskolor. Kommer systemet att förändras eller inte under den här mandatperioden?
Fru talman! När det gäller de fristående skolorna satt jag själv i den kommitté som lade fram det förslag som så småningom som proposition togs av riksdagen. Vi följer upp det beslutet och ser hur det fungerar rent ekonomiskt och om kommunerna följer upp det ansvar som vi har ålagt dem i den propositionen. Vi ser också efter hur fördelningen av medel används på de fristående skolorna, om de kommer de elever till godo som har särskilda behov. Det finns i dag ingen som helst avsikt att riva upp detta beslut.

Fru talman! Egentligen skulle Per Bill ha ställt frågan till riksdagens ledamöter. Flera av de nio förslag som jag räknade upp är beslutade i just denna kammare, och de var mycket eftertraktade av kammaren. Om riksdagen själv vill kalla sina förändringar "små förändringar i kanten" är det upp till riksdagen, men jag ser dem som radikala och bra förändringar, som kommer att göra det bättre för eleverna i skolan. Om man läser och går in i vad samtliga mina nio punkter står för inser man att syftet är just att säkra och göra det bättre för de elever som i dag inte klarar av sin skolgång. När jag väljer att beskriva den positiva bilden gör jag det på uppmaning av alla de elever och ungdomar som jag får brev från varje vecka, som jag möter ute på mina skolbesök och som inte längre vill höra den negativa bilden av dem själva eller av den skola de går i. Jag har inga lappar för mina ögon som döljer den mörka bilden. Det sade jag också i min inledning. Varje åtgärd som jag kommer att vidta som minister är till för att stärka skolan och göra det bättre i skolan, framför allt för de elever som har de största behoven.

Fru talman! Jag är helt övertygad om att vi inte är bäst i världen. Jag brukar säga att vi har ett unikt system från 1 till 20 år med välutbildad personal. Det är unikt. Men på enskilda områden och inom enskilda klasser kan vi hitta exempel i världen som vi kan lära oss oerhört mycket av. Om Per Bill lyssnade på mitt anförande hörde han att jag nämnde två små enkla ting som lärarna i Torekov hade tagit från Capri. Det ena var att eleverna på Capri var oerhört stolta över sin historia. De berättade att de t.o.m. kunde gudasagorna. Det var små femteklassare, och de hade en stolthet som de lärare som jag träffade kände att de inte hade gett sina elever. Där fick de en sak att fundera över. Där var de på Det andra var att eleverna på Capri, genom att de hade helt andra ekonomiska förhållanden, också värnade om skolan. Det var ingen självklarhet att få fina böcker, att få en penna eller att över huvud taget gå i skolan. När lärarna i Torekov berättade det för sina elever på Sandlyckeskolan hade de väldigt svårt att förstå det. De är ju uppvuxna i ett annat samhälle med en annan kultur. Jag är övertygad om, Per Bill, att vi lär varje gång vi är med i ett EU-projekt eller har ett samtal både inom Sverige och utom våra gränser.
Fru talman! Det var intressant att höra på statsrådet Wärnersson, speciellt när hon räknade upp punkterna. Det var många positiva saker som togs upp, bl.a. försöket med individuella studieplaner. Jag hoppas att det kommer till alla elever. Även detta att man tänker göra försök med slopad timplan är väldigt intressant. Sex och samlevnad var också en punkt som statsrådet poängterade och sade att man är på gång att göra något bra av för gymnasieskolan. Men jag hoppas att statsrådet också tänker på att högstadiet i dag inte heller har det tillräckligt bra. Man får inte glömma bort de eleverna utan måste se till att det fungerar bra där. De är i den åldern då sex och samlevnad är "försök" för många ungdomar. Vad gäller de mörka sidorna pratade jag i mitt anförande om att jag tycker att dramapedagoger är ett bra sätt att lösa den biten. Statsrådet pratade också lite om drama. Jag hoppas att det kan utvecklas och att statsrådet är redo att satsa pengar på att utbilda mer dramapedagoger. Jag vill gärna höra några tankar om det. Jag har inte fått något bra besked om statsrådet är beredd att ta initiativ till en bred överenskommelse vad gäller betygssystemet.
Fru talman! Jag skall svara när det gäller de individuella studieplanerna. Det står skrivet att inom gymnasieskolan skall varje elev i dag ha rätt till en individuell studieplan. Det är inte så i praktiken. Det finns inte inom grundskolan. Vi har inte skrivit propositionen som handlar om FUNKIS-utredningen. Jag pratar nu om elever med de största behoven. Jag tycker att individuella studieplaner är oerhört bra. Att jag i dag är tveksam att ta steget fullt ut beror på att jag tror att skolan kanske inte har kompetensen att klara av det, men det här är min vision. Om jag inte tar steget fullt ut med FUN KIS är det ändå det första, och jag tänker fortsätta med det. När det gäller betygen vill jag svara ärligt att jag för dagen inte har någon som helst avsikt att se över betygen. Vi har ju fått dem ganska nyligen. Däremot lyssnar jag noggrant på de synpunkter som kommer in angående betygen. De synpunkter som framför allt har förts fram till mig gäller stegen på gymnasieskolan, och det är steget mellan Godkänd och Väl godkänd. Det är det jag har hört allra mest om. Jag har alltså för dagen ingen avsikt, men jag följer frågan ordentligt.
Fru talman! Med tanke på att vi har den bästa kompetensen på lärarna hoppas jag att statsrådet är redo att satsa på individuella studieplaner även lägre ned. Eftersom jag själv kommer från den världen och är lärare i bakgrunden, vet jag att kompetensen finns och att man vill prova detta även i grundskolan. Jag hoppas att det går vidare. Jag tycker att skriken om betygen för ett halvår sedan var allvarliga. Det har diskuterats väldigt mycket inom skolvärlden bland föräldrar, i lokala skolstyrelser osv. Jag tycker att det är värt att ta på allvar även om det betygssystem vi har nu är nytt. Det måste justeras.
Fru talman! Jag vill också tacka för den väldigt ljusa, positiva och nyanserade bild som skolministern gav i sitt anförande. På en punkt har jag några frågor att ställa, och det gäller den stora satsningen om en och en halv miljard på IT i skolan som Vänsterpartiet har ställt sig bakom. Skolministern nämnde sina förhoppningar om positiva inlärningseffekter genom IT. Det hoppas vi också. Problemet är att vi förutsätter det, men egentligen vet vi mycket lite om i vilken grad IT omskapar villkoren för undervisning och inlärning. Vi vet väldigt lite också om på vilket sätt lärar och elevrollen förändras. Vi har i vår motion föreslagit att man skall satsa ca 40 miljoner av de myckna pengarna - av de en och en halv miljarder kronorna - för att beforska detta område. För att vi skall kunna nå de goda effekter som vi alla strävar efter är det viktigt att vi får en bild av vad som verkligen händer. Det är det ena. Det andra är att vi också tycker att satsningen på de yrkesverksamma lärarna är bra, men vi tycker kanske att skolministern har förbisett dem som redan befinner sig i utbildning för att bli lärare. Det är inte alltid så idealiskt på våra lärarutbildningar att man har tillräcklig tillgång till datorer. Det är viktigt att de lärare som vi nu släpper ut inte bara kan tekniken kring datorn utan också har idéer kring hur man kan använda den i undervisningen. Det bästa sättet att lära sig detta och bli förtrogen med datorn är att använda den under sin egen utbildningstid. Jag skulle vilja att skolministern kommenterade det.
Fru talman! Det är helt riktigt som Britt-Marie Danestig säger. Vi har i dag inget belägg för vad IT undervisningen kommer att medföra. Det finns ingen forskning kring om IT kommer att göra att skolan blir bättre. Men IT kräver en annan pedagogik och ett annat arbetssätt än vad man kanske tillämpar när man sitter med en lärobok framför sig. Det kommer att ställa krav på lärarna när det gäller att kunna urskilja vilket stoff som är lämpligt och när det gäller att göra analyser av befintligt stoff. Det gäller att lära elever att söka. Vad är det egentligen för fakta vi vill ha tag på? Vad är det för kunskap vi vill få, och hur når vi den? Det gäller vilken pedagogik man skall använda för att nå fram och för att få ut informationen från själva datorn. Där ser jag att det krävs ett annorlunda arbetssätt. Men datorn får aldrig ersätta människan. Samtalet mellan elever och lärare är egentligen grunden för ett bra användande av datorn. Samtalet mellan eleverna om vad de vill använda datorn till är också oerhört viktigt. Själva forskningen får vi återkomma till. Det kommer ständigt att pågå forskningsarbeten för att följa upp och utvärdera satsningen. När det gäller lärarutbildningen vill jag säga att det har lämnats direktiv till LUK, vars arbete pågår, om att lärarhögskolorna särskilt skall beakta hur de lär ut användning av datorer på sina skolor. Riksdagen har också tidigare beslutat om att avsätta medel just för kompetensutbildning för dem som arbetar på lärarhögskolorna och använder datorn.
Fru talman! Jag är glad över det svar som skolministern gav. Jag tror att det är viktigt att vi satsar pengar på forskning kring detta område. Det känns tryggt att skolministern ämnar återkomma till denna fråga, för det är många saker man bör belysa. Jag är också glad över att skolministern så kraftigt betonade att datorerna inte får ersätta människor - en uppfattning som jag och mitt parti verkligen delar. Vi har skrivit i vår motion att införandet av datorer aldrig får vara en ursäkt för att man exempelvis minskar lärartätheten. Det tror vi är oerhört viktigt. Det finns enligt bl.a. Ulla Riis utvärdering en tendens att man i beslutshierarkin åtminstone på tjänstemannasidan i kommunerna är väldigt fixerad vid själva datortekniken och datorerna.

Fru talman! Jag vill först uttrycka min förvåning över en skolminister vars första uttalande var att det behövs arbetsro i skolan, och som sedan redan efter två månader kommer till riksdagen och beskriver den mest sprudlande aktivitet i skolan jag har hört någon beskriva i denna kammare på mycket länge. Det är trevligt att tonvikten läggs på arbete. Jag förstår vad som menas. Det är alltså inte organisatoriska förändringar, utan det är förändringar och positiva stimulanser när det gäller skolans inre verksamhet som står på programmet. Vi noterar naturligtvis från Miljöpartiets sida med glädje de nio punkterna. Det gäller utformningen av IT-satsningen, internationaliseringen, sex och samlevnadsundervisningen och dess form med eleverna i centrum, att värdegrunden har fått en framskjuten plats, att de estetiska ämnena förs fram osv. Det är nästan så att jag skulle vilja avstå från att ställa en fråga. Jag har ändå i mitt anförande, som jag tror att skolministern inte hörde, återigen upprepat Miljöpartiets krav på åtgärder för elever med specifika läsoch skrivsvårigheter. Det är en punkt som har stått på dagordningen här i riksdagen under många år, och det har gjorts många utredningar.

Fru talman! Jag har inte skrivit färdigt propositionen. Vi håller på och sammanställer de remissvar som har kommit in angående FUNKIS. Därför går jag nu i mitt minne noggrant igenom vad vi egentligen sade när det gäller just elever med läs och skrivsvårigheter. De nämns i FUNKIS-utredningen. Det nämns också andra grupper som faktiskt är berörda, nämligen det vi kallar gravt språkstörda barn. Det är en grupp som är tämligen okänd. Det är en grupp som, om vi går några år tillbaka, hamnade inom särskolan eller inte fick rätt stöd i skolan. Vi kommer på flera punkter att beröra dessa elever - från dem med läsoch skrivsvårigheter till dem med grav språkstörning. Dessa områden går ofta in i varandra. Det vi också har tagit upp är den allmänna och breda kompetensutbildning som behövs för alla lärare. Vi måste på bred basis skapa en merkunskap om hur man möter elever som har t.ex. läs och skrivsvårigheter. I LUK - Lärarutbildningskommittén - diskuterades också dyslexi. Man kan fundera över framtiden. också ha kunskap om t.ex. läs och skrivsvårigheter och hela läsprocessen? Jag känner att detta var det sämsta svaret i dag, Gunnar Goude. Men vi är inte färdiga med skrivningarna när det gäller FUNKIS-utredningen, så jag ber att få återkomma. Det var inget tillfredsställande svar; det medger jag.
Fru talman! Det duger gott, men det kom inget svar alls när det gäller förskolans läroplan. Det kanske jag kan få sedan. Jag vill ställa en annan halvelak fråga, när vi nu har en skolminister som rör sig som fisken i vattnet i skolans inre värld. Hur är det med arbetet utåt, alltså skolans kontakter med omvärlden? Vi har ett behov av att få praktikutbildningen utbyggd och även APU:n på gymnasiet. Från Miljöpartiets sida har vi önskat en lärlingsutbildning där vi har en försöksverksamhet annonserad. Kommer de här delarna av skolans arbete, dvs. ut mot samhället och ut mot näringslivet, också att stimuleras? Låt mig lägga till när det gäller dyslexi att samma metod som skolministern använde här i talarstolen går att använda även där. Det pågår verksamhet på en rad skolor som är mycket intressant, t.ex. läskliniker av olika typer.

Fru talman! Nej, jag svarade inte när det gällde förskolan. Vi håller precis på att skriva ned direktiven till den här nämnden, och när de är färdigskrivna kommer jag att kunna svara på om det kommer att omfatta förskolan eller inte. Att jag i dag tvekar beror på att förskolan i dag inte finns som en egen skolform, och därför vill jag återkomma med svaret på frågan. När det gäller samarbetet mellan gymnasieskola och arbetsliv, den punkt jag glömde att svara på, har jag i dag undertecknat ett brev med en inbjudan till berörda parter - näringslivet, skolan, de fackliga organisationerna osv. - till en samverkansgrupp om hur vi kan utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv. Det behövs på en lång rad områden, alltifrån APU till att bättre kunna hantera den s.k. lärlingsutbildningen. Denna har tyvärr inte blivit riktigt vad vi hade tänkt oss. Det är en lite för smal verksamhet. Här måste vi också gå till botten och se varför vi inte nådde målen. Denna inbjudan går ut nu i dagarna, och jag hoppas att det första sammanträdet skall kunna komma till stånd i mitten av januari.
Fru talman! Jag tycker också att skolministern sade en hel del positivt. Det var både positiva förslag och en positiv bild av skolan som den kan fungera när den är som bäst. Jag tycker t.ex. att det är roligt att det kommer förslag om försöksverksamhet utan timplan. Det är inte med detaljstyrning vi skall styra skolan. Det fanns också andra goda förslag. Det jag tycker är tråkigt med skolministerns anförande är att de som är oroliga över de problem som finns i skolan naturligtvis väntar sig att höra att också skolministern både är medveten om dem och engagerad i dem och att hon tänker reagera på något sätt. Låt mig lyfta fram två saker. Jag tänker fortfarande på de många avhoppen från gymnasieskolan samt de många elever som kommer från grundskolan och går vidare och inte har med sig tillräckliga kunskaper. Jag tänker också på den närmast katastrofala lärarbristen. En förutsättning för att kunna göra något åt det första problemet är att veta hur det står till. Jag återkommer till det här med utvärdering. Jag frågade Skolverket om man på något sätt hade i uppdrag att ta reda på vad betygen egentligen är värda. Oavsett vad man tycker om betyg är det ju betyg vi har, men vad är de värda? Sätts de på likvärdiga grunder? Lever Godkänt i verkligheten upp till de kriterier som finns eller inte? Detta kunde man få reda på genom att t.ex. jämföra nationella prov och ämnesprov osv. Min konkreta fråga är: Tycker skolministern att det skulle vara intressant att ge i uppdrag att verkligen försöka få fram fakta om vad betygen som sätts i dagens skola står för - om de motsvarar de kriterier som är uppsatta, hur de förhåller sig till nationella prov osv.? Att skolministern inte vill ha ett fristående kvalitetsinstitut har jag redan fått reda på. år, så där kommer det att vara avfolkat om ungefär tio år.
Fru talman! Nej, jag vill nog inte ha något fristående institut. Däremot tycker jag att det är oerhört viktigt att vi inriktar Skolverkets roll och uppgift som myndighet på uppgifterna med tillsyn och granskning. Det här har skärpts efterhand. När jag ser på min roll som skolminister och det styrsystem vi har i dag kan jag konstatera att vi egentligen bara har de nationella läroplanerna, en viss del av lärarutbildningen och vår skollag att styra utifrån. Då är det oerhört viktigt att få veta hur det står till, precis som Ulf Nilsson säger. Blir det så som vi har tyckt från regering och riksdag? Jag vill använda mig av Skolverket som denna myndighet. Det är där granskningen skall ske så att man kan få rapporter tillbaka och också förslag och idéer om hur man kan göra förändringar. Det här med betygssystemet och dess kriterier är viktigt, och hur man jämför betyg med varandra är ett intressant spörsmål. Den första uppgift som Skolverket nu har fått är att göra en revidering av såväl betygskriterier som kursplaner i förhållande till när man sjösatte detta första gången. Det är tänkt att denna revidering skall pågå ständigt, dvs. ske vart femte år. Jag kan dock inte ge något löfte i dag om att jag speciellt tänker se över betygen. Men frågeställningen är mycket intressant. Jag tror att man måste ha den med sig för att sedan om ytterligare några år återkomma till denna typ av målrelaterat betygssystem och se om det är bättre eller sämre och om vi får ut den effekt vi vill ha. Någon nämnde förut det här med läsförståelse. Jag följer nu ett intressant EU-projekt där 130 länder har jämförts när det gäller elevers läsförståelse. Här kom Sverige och Norge i mitten, Finland i toppen och Danmark absolut i botten. Då börjar man fundera på vad det är som gör detta. Inte kan det vara så att vi lär ut saker och ting på så olika sätt. Nu är åtta länder engagerade i att se vad som egentligen ligger bakom kriterierna - precis det som Ulf Nilsson är inne på. Vad är det egentligen vi mäter när vi pratar om läsförståelse? Är det själva språkets uppbyggnad? Är det hur vi lär ut osv.? Frågeställningen tycker jag alltså är intressant.
Fru talman! Jag menar att man redan nu har så pass mycket uppgifter att om man utnyttjar dem på rätt sätt med hjälp av ämnesprov och nationella prov skulle man kunna få fram betydligt säkrare uppgifter när det gäller om betygen verkligen sätts på grundval av kriterierna eller om de sätts på grundval av någonting annat. Det är viktigt, just för att vi skall kunna ta hand om eleverna på rätt sätt, att veta att det betyg de har är värt det som det på papperet står för. Sedan hann inte skolministern svara på frågan om lärarbristen. Jag menar att den står så akut för dörren att det inte går att bara säga att vi väntar på att det skall komma förslag från någon kommitté osv. Jag skulle önska att skolministern hade några allmänna idéer om vad man skall göra i detta läge då hälften av lärarna i gymnasieskolan pensioneras om några år.
Fru talman! Jag fick i dag frågan från SLUR gruppens ordförande om jag ville ta ett förslag som inte var riktigt färdigt - det fanns några punkter som man fortfarande var osäker på - eller om jag kunde tänka mig att vänta och få det efter juluppehållet. Man fortsätter alltså att arbeta under juluppehållet och kan komma tillbaka i början av januari. Min tanke var egentligen att i dag i denna kammare redovisa detta, men jag gjorde bedömningen, eftersom man sade att man behövde ett par veckor, att jag ville vänta. Jag vet inte var SLUR-gruppen i dag befinner sig.

Herr talman! Jag vill börja med att säga till skolministern att jag ser det som positivt att vi har fått en värdegrundsgrupp som nu arbetar. Vi kristdemokrater har vid många tillfällen pekat på behovet av att värderingsfrågorna lyfts fram i olika sammanhang i samhället och också i skolan. Riksdagen har beslutat att en läroplan skall införas för verksamheten i den kommunala förskolan. Som en konsekvens av beslutet återfinns för första gången i budgetpropositionen förskolan inom utgiftsområde Utbildning och forskning. Tidigare har den som bekant återfunnits inom Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Förändringen är i och för sig i konsekvens med att barnomsorgsfrågor nu handhas av Utbildningsdepartementet. Språkbruk är ofta avslöjande, så även regeringens. I regeringens budgetproposition fortsätter man att tala om begreppet barnomsorg trots att man själv tagit initiativ till och fattat beslut om att det i skollagen numera heter förskola. Jag kunde också notera att skolministern delar min frustration vad gäller språkbruket när jag tog del av en artikel i Lärarförbundets facktidning för ett antal veckor sedan. Debatten om den s.k. maxtaxan på dagis är ett annat exempel på regeringens tvehågsenhet. En tvehågsenhet som sannolikt har sin grund i det orimliga i att mer eller mindre kräva att var och en skall lämna sina barn i en statligt reglerad verksamhet från ett års ålder och det orimliga i att en ettåring omfattas av samma läroplan som en femåring. Varför säger vi kristdemokrater det? Jo, vi ansåg när det här beslutet antogs, och vi ser fortfarandet det bekymret, att den största bristen i regeringens förslag till läroplan för förskolan är att det utvecklingspsykologiska perspektivet saknas helt. Ettåringen omfattas av samma läroplan som den femåring som kanske otåligt väntar på att få börja i förskoleklassen. De olika behov som en ettåring och en femåring har borde ha belysts mer utförligt i läroplanen. För föräldrar med barn i kommunal förskola innebär förslaget enbart en större tydlighet angående målsättningen med verksamheten. För personalen i förskolorna är en läroplan ett viktigt dokument för att markera verksamhetens betydelse. För föräldrar som föredrar någon annan barnomsorgsform kan dock beslutet inte uppfattas som något annat än en ytterligare styrning mot en enda omsorgsform, att så tidigt som möjligt placera sitt barn i kommunens förskola. Annars är risken att det kommer efter i utvecklingen och klarar sig sämre i skolan. Det som förstärker bilden av att det är enhetlighet och inte mångfald som eftersträvas är just det faktum att familjedaghem, öppna förskolor och enskilda förskolor inte omfattas av läroplanen. Det är inte så svårt att se att det, med minskade barnkullar och en fullt utbyggd kommunal förskola av den form som beslutet innefattar, inte kommer att finnas utrymme för några andra verksamhetsformer inom den kommunala barnomsorgen. Varför skall kommunen i ett trångt ekonomiskt läge satsa på flera olika omsorgsformer? I budgetpropositionen fortsätter regeringen tydligt detta synsätt. Regeringen slår fast att förskola efterfrågas i större utsträckning än familjedaghem. Ja, det är förvisso så. Den konstaterar att sedan 1996 har antalet inskrivna barn i familjedaghem minskat med 14 000 barn till ca 96 000 barn. Någon analys av varför efterfrågan minskat går inte att utläsa i propositionen. Verkligheten är faktiskt den att i många kommuner erbjuds föräldrar inga alternativ. Det är sannolikt svårt att efterfråga något som inte erbjuds eller ens är möjligt att få. Regeringen slår tydligt fast att den anser att det är bäst för alla barn att omfattas av den kommunala förskolan med dess utbildningsinriktning. Familjepolitik blir utbildningspolitik, stod det att läsa i ett nyhetsbrev tidigare i år från Utbildningsdepartementet. Är det då så självklart att heldagsomsorg utanför hemmet är det bästa för alla barns utveckling de första levnadsåren, som regeringen gör gällande? Vi kristdemokrater anser inte det. Det är en kollektivistisk samhällssyn som vi inte bör ta med oss in i 2000 Tvärtom visar internationell forskning att föräldrakontakten under de första åren är mycket viktig för barnets neurologiska utveckling och därmed också för barnets kapacitet att lära. Under den tiden är det just närheten och anknytningen till föräldrarna som är det viktiga. Till detta kommer att gruppstorleken inom förskolan i dag gör att det inte är möjligt att erbjuda en nära och personlig social relation med varje barn utifrån att 60 % av ett och tvååringarna i dag finns i grupper med mer än 16 barn. Detta är enligt Barnombudsmannen en helt oacceptabel nivå. Samtidigt har det skett en kvalitetsutveckling av familjedaghemmen. Fler föräldrar väljer kooperativa eller privata omsorgsformer för sina barn. Vi kristdemokrater menar att i stället för att ensidigt framhålla en viss typ av omsorg talar allt för att vi bör vara öppna för olika barnomsorgsalternativ och satsa på hög kvalitet på de olika alternativen. Där inkluderar vi självklart förskolan. Då tänker jag på daghem, så att vi specificerar de olika omsorgsformerna. Framför allt måste vi en gång för alla slå fast att det är föräldrarnas självklara rätt att välja barn och fritidsomsorgsform för sina barn. Först när man har åstadkommit en reell valmöjlighet för föräldrar blir det intressant att mäta och jämföra siffror som rör efterfrågan. Herr talman! Det är föräldrarna som bäst vet utifrån sitt/sina barns behov vilken omsorgsform som passar bäst för de egna barnen. För att detta skall vara möjligt måste alternativen finnas och erbjudas. Detta åstadkommer man genom att även familjedaghemmens behov uppmärksammas. Regeringen väljer att fortsätta osynliggörandet av familjedaghemmen. Det gäller också den öppna förskolan, som betraktas som något slags lyx som man både kan ha och mista. Öppna förskolan, herr talman, vill jag här i kammaren ta tillfället i akt att säga något om. Jag beklagar att skolministern inte är närvarande i kammaren och att inte heller socialdemokraten Torgny Danielsson är närvarande. Han var inne på den här frågan tidigare i kväll. Jag skulle gärna ha velat få synpunkter på öppna förskolan från både statsrådet och företrädaren för socialdemokraterna i den här debatten. Men jag skall ta tillfället i akt och säga något om den öppna förskolan. Den är av speciell betydelse för nyblivna föräldrar som vill ha stöd och hjälp. Den är av stor betydelse i områden där barnfamiljernas sociala nätverk är svagt, där arbetslösheten är hög och där barn och föräldrar har långt till grannar och umgänge. Den utgör ett stöd för föräldrar att kunna vara just föräldrar i mötet med andra vuxna och barn, att dela erfarenheter och få råd. Dagens familjer är små enheter som skall fylla många funktioner. Många öppna förskolor har i dag ett nära samarbete med socialtjänsten och mödravårdscentraler. I en del kommuner har kyrkor, föräldrar och ideella organisationer tagit över verksamheten. Men inte med ett ord nämner regeringen något om den viktiga förebyggande och stödjande verksamhet som den öppna förskolan utgör. Något som är mycket anmärkningsvärt. Detta faktum torde ligga till grund för att många kommuner väljer att lägga ned den öppna förskolan i besparingssyfte. Vi kristdemokrater ser nedläggningarna som en affär antagligen bara på papperet. Långsiktigt är det förödande. Hur ser skolministern på den oroande utveckling som nu pågår ute i kommunerna, där den öppna förskolan utgör ett av de populäraste sparobjekten? Vi kristdemokrater anser att regeringen borde formulera övergripande mål inklusive en gemensam värdegrund i en läroplan som skulle gälla förskola, familjedaghem och öppen förskola. Detta bär sedan kompletteras med riktlinjer för respektive verksamhetsform. Vad gäller läroplanen för förskolan anser vi kristdemokrater att hela arbetslaget har ett stort ansvar för att målen uppfylls, att varje yrkeskategori ansvarar för sitt kompetensområde, men att det är förskollärarna som skall ha det pedagogiska ansvaret för att läroplanens mål uppfylls. Det handlar om tydlighet. Nu vill jag komma till slutet av mitt anförande och ta upp Skolverket. Skolverket har genomfört en fördjupad studie angående lokalintegration mellan förskoleklass, fritidshem och skola. Studien ger vid handen att lokalintegreringen är genomförd i stor utsträckning, men att graden av verksamhetsmässig integrering varierar. Om regeringen menar allvar med inriktningen att hela arbetslaget har ansvaret för verksamheten vid förskolorna, att olika pedagogiska kunskaper skall samverka och komplettera varandra återstår en hel del arbete och en hel del frågeställningar som måste belysas. Herr talman! Till sist några ord om vårdnadsbidraget. Vi kristdemokrater har tidigare i utskottet velat att kommunerna skall ges möjlighet att ge småbarnsföräldrar som hellre vill ha det ett kontant stöd i stället för dagisplats. Svaret till dessa föräldrar har varit att barnomsorgen är utbyggd till i det närmaste full behovstäckning. Det kan väl knappast vara svaret på frågan? Jag vill då citera en journalist på Dagens Nyheter som för en tid sedan skrev: "För föräldrar som vill sätta barnen på kommunens daghem från ett års ålder fungerar systemet bra. För andra är det ett tvång. Den avgörande frågan är: Exakt med vilken rätt bestämmer riksdagsmajoriteten, hur barnen skall tas om hand? Med vilket argument tar riksdagen över föräldrarnas rätt? Enda svaret kan vara: Makten - vi vill använda makten att tvinga vår vilja på andra." Jag kan bara konstatera Socialdemokraternas ovilja och kraftfulla motstånd att ge föräldrarna den självklara rätten att välja vilken omsorgsform man vill ha för sina barn. Det kan knappast belysas bättre. Statsrådet tog upp att hon ville titta tillbaka, stanna upp. Det respekterar jag, och det är bra att göra det. Då skall jag också passa på att kort stanna upp och gå tillbaka till mina många år som förskolelärare ute i barnomsorgen. Jag har mött många föräldrar som har uttryckt önskan att mer kunna välja vilken omsorgsform de vill ha för sina barn. Torgny Danielsson svarade under replikskiftet att han var beredd att titta och lyssna i kommunerna på vad föräldrarna vill. Det står redan tydligt klart vad många föräldrar vill om man läser tidningar och tar del av opinioner. Frågan och svaret till den har vi redan. Det handlar mer om att lyssna och ta till sig. Herr talman! Jag står bakom samtliga reservationer från Kristdemokraterna i utbildningsutskottets betänkanden UbU1 och UbU2, men yrkar för att vinna tid bifall till reservation 3 i UbU1 samt reservation 1 i UbU2.

Herr talman! Det har redan varit uppe motsvarande en skolklass och talat i alla frågor som gäller utbildning och undervisning, alltifrån förskolan till högskolan. Det mesta är väl sagt. Den skolform jag skall tala om är i första hand gymnasieskolan. Det är inte så mycket som har sagts om gymnasieskolan. Det finns en hel del att tillägga. När man lyssnar till debatten upptäcker man snart att den svenska gymnasieskolan har stora problem. Många elever lämnar gymnasiet utan att fullfölja sina studier. I storstäderna var det 85 % som fullföljde studierna i gymnasieskolan 1993 men bara 74 % år Orsakerna till att eleverna misslyckas är många. En hel del saknar tillräckliga förkunskaper från grundskolan. Det individuella programmet skall bättra på vad som saknas, men det är inte sällan en närmast en övermänsklig uppgift för skolan och för lärarna. Insatserna kommer ofta för sent. Om man fortsätter som hittills skjuter man hela tiden problemen framför sig och låter nästa stadium eller skolform få rätta till vad man inte klarat av tidigare. Det är, som sagt, mycket svårt. Ett problem med dagens gymnasieskola är den närmast totala enhetligheten. Alla utbildningar är treåriga, trots att eleverna är olika och att alla absolut inte klarar av samma kurs på lika lång tid. Till detta kommer att alla skall ges allmän behörighet till högskolan - också på lika lång tid. Detta gör att utbildningen blir alltför krävande för vissa och för enkel för andra. I värsta fall får ingen elev precis den stimulans som just han eller hon behöver för att utveckla sin förmåga fullt ut. När man sedan jämför betygen mellan olika program förstår man att något har gått snett. På industriprogrammet och byggprogrammet fick förra året mellan 20 och 25 % av eleverna Icke godkänd i kärnämnet matematik A och nästan ingen fick MVG, mycket väl godkänd, som är det högsta betyget. På de teoretiska programmen är situationen helt annorlunda. Det finns en spridning över hela fältet, och följaktligen är det ganska många som får högsta betyget I en omfattande rapport, Gymnasieskola för alla andra, från Skolverket - som jag fick via min dator i morse, men inte har hunnit läsa så mycket av - finns en del synpunkter som är värda att diskutera. Man talar där om de yrkesförberedande utbildningarnas låga status och deras låga skolvärde. "Skolvärde" är ett nytt begrepp för mig i sammanhanget. På grund av låg status och lågt skolvärde menar utredningen att man undervärderar prestationerna på programmen. Egentligen skulle eleverna på fordonsprogram, byggprogram och industriprogram ha lika bra betyg som kamraterna på de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmen om status och skolvärde var desamma. I kärnämnena svenska A, engelska A och matematik A finns nationella kursprov - som alla som kan den svenska gymnasieskolan i dag känner till - och de är lika för alla elever oavsett vilket program de studerar på. De är avsedda som rikslikare för betygssättningen. Jag har svårt att tänka mig att lärarna genom något slags statustänkande om lågt eller högt skolvärde bedömer proven olika, så att de ställer högre krav på eleverna från yrkesförberedande program och ger dem lägre betyg än de skulle ha. Jag skall studera rapporten lite mer noggrant och se om det verkligen är så. Här finns mycket att diskutera. Givetvis måste betygen diskuteras igen. Vi moderater vill öka antalet betygssteg. Tre betygssteg är för få för att spegla elevernas kunskaper och resultat på ett tillfredsställande sätt. Skolministern sade att det är ett för långt steg mellan Godkänd och Väl godkänd. Det är det säkert. Vi har i vår grupp diskuterat om det går att tänka sig att sätta ett plus eller minus framför de tre betygssteg som finns i dag. Allt som skedde i den gamla skolan var inte dumt. Där fanns det faktiskt plus och minus framför betygen. Ett akut problem är att det saknas nationella kriterier för högsta betyget MVG, Mycket väl godkänd. Nu har Skolverket lovat att komma med kriterierna så att lärarna kan sätta sina slutbetyg vårterminen 1999. Det är nödvändigt. Vi vill också återinföra möjligheten att komplettera betyg under gymnasietiden, alltså även om man har fått godkänt i ett ämne så skall man kunna komplettera till ett högre betyg. Det förbjöds av den socialdemokratiska regeringen 1994. Enligt den nuvarande ordningen måste en elev vänta med att komplettera ett sådant betyg till efter gymnasiet. Vi ser det som en rättssäkerhetsfråga att kunna komplettera betyg under pågående gymnasieutbildning. Genom det nuvarande systemet blir det extra många som använder komvux eller kunskapslyftet för att läsa upp betyg inför högskolestudier, och på så sätt blir det svårare att få en högskoleplats direkt efter gymnasiet. Herr talman! Propositionen Gymnasieskolan i utveckling - kvalitet och likvärdighet innehåller väldigt lite av den debatt som förs om gymnasieskolan i dag. Man tar inte åt sig särskilt mycket av den kritik som finns. Jag frågar mig när jag läser propositionen vilken plats lärarna egentligen har i den socialdemokratiska gymnasieskolan, om regeringen ser lärarna som en resurs. Det borde man göra, men i så fall skall det framgå mer av propositionen om man är villig att höja lärarnas status och skolvärde - för att använda den nya terminologin från rapporten jag nämnde. I propositionen saknas förslag till lösningar när det gäller alla elever på yrkesinriktade program som har betyget Icke godkänd i kärnämnena matematik, engelska och svenska. Det finns inte heller några förslag på att höja kraven på grundskolan eller på att yrkeseleverna skall få den arbetsplatsförlagda utbildning som de faktiskt är berättigade till. Samverkan skola-arbetsliv lyser med sin frånvaro. Dock finns det en ljuspunkt. Skolministern sade att hon i dagarna har tagit initiativ till en kontakt mellan skolan och näringslivet för att kunna bygga på ett samarbete i framtiden. Vi har hört mycket om social snedrekrytering inom högskolan tidigare i dag. Jag har påpekat att det förekommer social snedrekrytering långt tidigare - inom gymnasieskolan. Det är bara att se på vilka som väljer de olika gymnasieprogrammen. Det är ungefär samma typ av val som när jag gick i skolan för många år sedan. De som i dag väljer de teoretiska programmen är elever med samma bakgrund som de som gick i gymnasiet för 20-30 år sedan. Det har inte hänt särskilt mycket utan det är egentligen mycket marginella förändringar. Jag skulle ha ställt en fråga till skolministern, men jag kan i stället fråga någon av de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet. Hur ser ni på situationen i gymnasieskolan, de stora problemen med de yrkesförberedande programmen, undervisningen i kärnämnen och de låga betygen som dessa elever får? De får alltid sämst betyg i jämförelse med elever på de studieförberedande programmen. Det är ett akut problem som skolan, lärarna, eleverna och deras familjer brottas med. Men det är också ett långsiktigt problem. Man måste göra någonting åt det här. Det kan inte fortsätta som det är hur länge som helst. Jag skall nu kort redogöra för några av de moderata förslagen som vi menar skulle förbättra gymnasieskolan. Vi vill, som redan har sagts här, införa en kvalitetsgaranti i gymnasieskolan. Den garantin består av tre delar. För det första ett fritt skolval som säkrar valfrihet för alla elever oavsett var de bor, för det andra en obligatorisk gymnasieexamen, och för det tredje vill vi införa ett fristående nationellt kvalitetsinstitut. När det gäller gymnasieexamen skall den pröva den enskilde elevens kunskaper och färdigheter och arbetas fram av gymnasieskolor, högskolor och universitet i samverkan med berörda branscher. Gymnasieexamen skall delvis vara anpassad efter de olika programmens karaktär. Det betyder att en del av examen skall omfatta ett skriftligt examensarbete för de teoretiska programmen och ett gesällprov för yrkesförberedande program. Det fristående nationella kvalitetsinstitutet som vi vill inrätta skall granska och utvärdera alla grund och gymnasieskolors resultat och kvaliteter. Anders Sjölund har redan berört den frågan, och jag skall inte säga så mycket mer om det. Skolministern talade om att regeringen ville införa en kvalitetsgranskningsnämnd. När jag lyssnade till henne fick jag intrycket att också den skulle vara ganska fristående. Jag hade velat fråga henne om man inte kan tänka sig en viss samverkan med våra idéer så att den inte bara är Skolverkets egen organisation. Jag har under den här hösten träffat väldigt många lärare, gymnasielärare och grundskollärare, lärare inom vuxenutbildning och givetvis också en hel del elever. Nästan alla är bekymrade, många är t.o.m. mycket oroade över vad som håller på att hända med den svenska skolan. Ett entydigt budskap är att grundskolan bör färdigutbilda elever innan de kommer till gymnasiet. Gymnasiet får inte bli en förlängd grundskola. Lärarutbildningen måste ses över, precis som har berörts i många inlägg här. Vi vet att inom 10 år går 50-60 % av gymnasielärarna i pension. Många som har undervisat i gymnasiet har övergått till kunskapslyftet. Lärarna måste få tillbaka arbetsglädjen och insikten om att deras yrke är viktigt. Men då måste vi politiker lyssna på deras synpunkter och ta deras kritik på allvar, och det gäller särskilt det parti som för tillfället befinner sig i regeringsställning. För gymnasielärare behövs en karriärmöjlighet inom den egna professionen. Det är bl.a. därför som vi vill inrätta fler lektorstjänster för lärare med forskarutbildning. Det behövs också olika huvudmän inom skolan och utbildningssektorn i stort. Mina erfarenheter gäller folkhögskolan. Betydligt mer än hälften av alla folkhögskolor drivs av en privat huvudman. Arbetarrörelsen och Vänsterpartiet har skolor, kyrkan och idrottsrörelsen likaså, och därutöver landstingen. Det blir mångfald och valfrihet både för lärare och studerande. En del av den valfriheten borde också gälla andra skolformer. Vi har i vårt parti talat i väldigt många år om lärlingsutbildning i samarbete mellan näringsliv och skola. En sådan utbildning, som innehåller lärlingsplatser inom företagen, strider tyvärr mot arbetsrätten såsom den är utformad i dag. Det måste lösas på något sätt så att vi inte missar en massa jobb helt i onödan. Vi vet ju att många företag i dag är villiga att satsa på en lärlingsutbildning för framtida jobb. Det är också för jobbens skull som vi vill satsa extra resurser på den kvalificerade yrkesutbildningen och anpassa övrig vuxenutbildning, t.ex. kunskapslyftet, mer till vad som går att genomföra med hänsyn till krav på god och hög kvalitet. Det finns gott om ansökningar till den kvalificerade yrkesutbildningen, betydligt fler än till de platser som regeringen anvisar. I det avseendet skulle eleverna gott och väl räcka till de platser som vi vill skall införas redan nästa år. När det gäller kunskapslyftet är det många som i dagarna fått brev från Centrala studiestödsnämnden, CSN, med beskedet att pengarna är slut, vilket innebär att de tvingas avbryta sina studier långt innan de är klara. Av 50 000 ansökningar har 23 000 fått nej inför starten av vårterminen 1999. Kommunaliseringen av ungdomsskolan genomfördes år 1991. Tyvärr diskuteras skolans inre arbete väldigt lite ute i kommunerna. Det är mest budgetfrågor och frågor om lokaler. Riksdagen diskuterar allmänna skolfrågor mycket mer än i kommunerna. Jag har för min egen del inte märkt någon större skillnad mellan tiden före och efter kommunaliseringen. Med kommunerna menar jag kommunfullmäktige och kommunstyrelse men också lokalpressen. Det har inte blivit ett riktigt genomslag i den politiska beslutsprocessen och i debatten efter kommunaliseringen. Det är också en väldigt stor skillnad mellan hur mycket kommunerna satsar på skolan. Det har också berörts här. Bl.a. därför menar vi att det är viktigt att införa en nationell skolpeng som blir mycket mer rättvis och ett nationellt kvalitetsinstitut. Vi är skyldiga våra ungdomar och vuxenstuderande en utbildning av god kvalitet, en skola som har höga mål och som lever upp till dessa mål - varför inte Europas bästa skola som ett första steg? En bra utbildning är den bästa framtidsinvesteringen. Till sist, herr talman, bara några ord bara om reservation 3 i betänkande 2 om utgiftsområde 15, som också följs upp av ett särskilt yttrande av moderaterna. Det gäller studiemedel för kantorsutbildningen. Det får inte vara så att exakt likvärdig utbildning i ena fallet bedöms som gymnasieutbildning och i andra fallet som högskoleutbildning. Det blir väldigt orättvist för de folkhögskolor som härigenom förlorar elever bara på grund av villkoren för studiemedel. Jag yrkar inte bifall till den reservationen, men hoppas att ändå regeringen - om nu regeringens representant hade varit närvarande här i kammaren - skall beakta de synpunkter jag har framfört. Till sist vill jag instämma i Per Bills yrkande om bifall till två olika reservationer.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Lars Hjertén. Moderaterna föreslår en nationell skolpeng med motiveringen att öka skolans frihet och säkra skolans resurser. Jag kan förstå den tanken när man vet att en del skolor bara satsat 37 000 kr. Förklara följande för mig som kommer från en ganska stor kommun, Sundsvall, som har 95 000 50 000 kr skulle det för oss i Sundsvall innebära att det skulle bli 4 000 kr mindre per barn. Hur skall vi klara det? Hur skall alla glesbygdskommuner som i snitt förlorar 7 000 kr per barn på en skolpeng klara det? Alla föräldrar som har barn som skall gå i skola i kommuner som skulle få minskade resurser har rätt att höra vilka konsekvenserna blir. Blir klasserna större? Blir det färre nya skolmateriel? Kommer skolmaten att avgiftsbeläggas, eller vad blir följden?
Herr talman! Tack för den frågan. Skolpeng är ett begrepp som vi har talat om ganska länge. Jag var själv med att genomföra en kommunal skolpeng när jag var ordförande i barn och utbildningsnämnden i min hemkommun åren 1991-1994. Det innebär att man bestämmer hur mycket varje barn skall få med sig till den skola där de går. Det fungerade mycket bra. Vi hade tidigare ett väldigt krångligt system med bidrag till skolorna. Skolpengen kritiserades väldigt hårt i början. Men vi fick enighet mellan alla partier både i kommunfullmäktige och kommunstyrelse för en kommunal skolpeng. En nationell skolpeng innebär att man bygger ut systemet till det nationella planet. Det innebär framför allt att man ökar valfriheten för barnen, för ungdomarna och för deras familjer. Man kan alltså välja skola genom att man tar med sig en statlig skolpeng till den skola man har valt. Det är det smidigaste och bästa sättet att få en full valfrihet inom skolvärlden. Vi tänker oss i första hand grundskolan. Sedan finns det prislappar även på vad gymnasieskolan kostar. I dag är det orättvisare än vad det skulle bli med vårt system. Det är en väldigt skillnad på vad skolan kostar per barn i vissa kommuner mot andra kommuner. Det skulle utjämnas. Det skulle bli mer rättvist för barnen och familjerna och också för undervisningen.
Herr talman! Tanken med en skolpeng inom kommunerna kan jag tro på. Där vet man ju vilken skattesats man har och hur det ser ut. Men vi vet ju att de ser olika ut över hela landet. Vi har kommuner med skattesatser på 33 kr och andra med skattesatser på 28 kr. Sedan skall man bestämma en nationell skolpeng. Jag får det inte att gå ihop. Hur skall man kunna lösa det på ett vettigt sätt?
Herr talman! Vi har ju ett schabloniserat system när det gäller friskolor som fungerar ganska bra. Vi kan inte här och nu exakt bestämma var de här summorna skall ligga. Det finns förstås en del svårigheter, men det finns det i dag också. Svårigheterna är mycket större i dag med den jättestora skillnad som finns mellan vissa kommuner. Skillnaderna skulle bli mycket mindre med vårt system med skolpeng.

Herr talman! Jag följde med spänning den intensiva mediedebatten om skolan under slutet av sommaren. Den var mycket bra och behövlig. Det som förvånade mig i den debatten var att inte elever och föräldrar syntes. Vid skolstarten tog jag med mig ett antal artiklar till den klass, en 9:a, som jag hade i svenska för diskussion. Vi läste, vi funderade och vi sökte komponenter. Jag bad eleverna plocka fram artiklar som handlade om eleven. Det fanns några enstaka, t.ex. om dyslexi. Jag bad dem plocka fram artiklar om föräldrar. Det fanns någon enstaka. Mest handlade det om lärarnas möjligheter och arbetsvillkor. Detta är ett tecken på att situationen måste tas på allvar. Läraryrket hör till samhällets viktigaste. I läraruppgiften ingår att framstå som förebild. Kvalitetsarbetet handlar om att det måste vara ett rimligt antal elever per lärare i gymnasieskolan för att läraren skall ha en möjlighet att lära känna eleverna. Villkoren är orimliga för många lärare i gymnasieskolan i dag som har många korta kurser. Vissa lärare kan ha flera hundra elever per termin. Det är förvånande att gymnasieskolans totala kostnader minskat i förhållande till tidigare år trots gymnasiereformen och den utveckling som skett. Det måste innebära att lärarna gjort ett utomordentligt gott arbete. Det som är bekymret i dag - och där ruskar skolledaren på huvudet - är att man inte kan ge elever med lagstadgad rätt det stöd som de behöver. Nu tänker jag på elever med t.ex. dyslexi eller Aspergers syndrom. Detta gäller inte bara tidiga åldrar i grundskolan. Det gäller också på högstadiet och i gymnasieskolan. Elever med behov av särskilda stödinsatser har hamnat i kläm. Det är vår utmaning att tillsammans lösa detta. Det skulle jag vilja ha sagt till Ingegerd Wärnersson om hon hade varit här nu. Herr talman! Om vi tittar på anslagsramen så skiljer vi oss inom det område som jag nu tänker tala om mest, nämligen gymnasieskolan och IT-delen. Vi skiljer oss inte i våra ramar. Vi har ungefär samma ramar, men det som skiljer det kristdemokratiska budgetförslaget från regeringens budget, som Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet står bakom, är den ideologiska diskussionen. Det är värdegrundsfrågor, kvalitetsfrågor och valfrihetsfrågor. Här har vi mycket att göra, t.ex. att få kommunerna att förstå att det är oerhört viktigt att prioritera resurser till skolan. Där har vi kristdemokrater satsat en del mer än regeringen. Kristdemokraterna stöder angelägenheten av att fler flickor går det naturvetenskapliga programmet. Vi är mycket bekymrade över det låga ansökningstalet till omvårdnadsprogrammet. Det kommer att bli mycket bekymmersamt i framtiden, inte minst för kommunerna med tanke på arbetskraften inom äldreomsorgen. Andelen elever inom det individuella programmet är oroväckande. Det har aldrig varit tänkt att det skall vara det tredje största programmet i gymnasieskolan under det första gymnasieåret. Det är fel att dölja detta genom att påvisa att det alltid varit 5 %, som det står här i texten, av det totala antalet elever inom gymnasieskolan. Det berör ju egentligen inte alla de tre åren. Det finns ingen statistik över vad som händer med de ungdomar som lämnar det individuella programmet. Herr talman! Skolan blir alltmer reflekterande, vilket är bra. I dagens samhälle måste den enskilde eleven lära sig att hela tiden se möjligheter. För eleverna handlar det om att uppleva en tilltro till sin egen förmåga i samspel med andra. Eleverna skall inhämta en grundläggande kunskap för att kunna ta ett eget ansvar. Gymnasieskolan måste tillhandahålla olika miljöer för lärande. Vi är olika. Arbetsglädjen är en viktig mätare på kvaliteten i gymnasieskolan. Eleven måste få det självförtroende som behövs för att bli sugen på kunskapsinhämtande. Kapitalet i skolan är treenigt. Det handlar om kunskap och kompetens, social fostran och skapandet av ett relationskapital. En elev med en inre kompass och med en utåtriktad nyfikenhet har de största förutsättningarna att klara en problembaserad inlärning. Varje elev behöver få vara med och upprätta en personlig utvecklingsplan. Tyvärr är det inte så i dag. I förhållande till den här planen måste det göras en uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av elevens resultat. Gymnasieskolan är fortfarande för statisk, då timplanen lever kvar. Det är positivt att man har rätt att variera timtalen. Men med hänsyn till gymnasiepoängen skulle timplanen inte behövas. Det är fel att gymnasiepoängen framstår som både golv och tak för utbildningen. Det måste finnas en större flexibilitet för att möta framtidens krav på en utbildning av hög kvalitet. Valfriheten att söka gymnasieprogram i andra kommuner måste öka, liksom möjligheten att läsa valbara kurser i andra kommuner. Det är också viktigt att vi får en gymnasieexamen snart. I denna spelar också examensarbetet en viktig roll. Jag har i dessa dagar mött rektorer som står där med sina blanketter och har elever som inte får ett godkänt betyg till höstterminen. De undrar bekymrat vad de skall göra. Det finns inte resurser. Där har vi stora bekymmer. Jag håller med de talare som har påpekat att vi måste förändra betygssystemet igen och ha fler steg. Det finns fortfarande oklarheter i kommunerna om hur kraven på godkända betyg i svenska, engelska och matematik skall genomföras. Även om kraven på grundskolan stärks och gymnasieskolan ändrar arbetssätt kommer det ändå att finnas elever som har behov av kurser med en annan ambitionsnivå i kärnämnena. Det är också önskvärt att eleverna, efter intresse och behov, kan få studera olika ämnen i egen takt. Därför anser Kristdemokraterna att de mer omfattande kärnämnena bör delas in i etapper, där eleverna kan läsa kurser med olika ambitionsnivå och i olika takt. Det är inte nödvändigt att varje elev direkt skall kunna få högskolebehörighet. Detta skall man kunna komplettera och läsa in senare. Det kan inte vara ett självändamål, i synnerhet som högskolan inte i nuläget är beredd att ta emot alla elever med högskolebehörighet. Herr talman! Jag är mycket mån om att vi får till stånd ett lärlingssystem som fungerar. Det är faktiskt ett sätt för ungdomar att få fotfäste på arbetsmarknaden. Det individuella programmet har uppnått en omfattning som vi inte räknade med. Det kan säkert tolkas som ett intresse bland många elever för en mer yrkesinriktad utbildning av lärlingskaraktär. Då måste vi utveckla lärlingssystemet tillsammans med näringslivet. Konflikten mellan lärlingssystemet och arbetsrätten måste lösas. Gymnasiet måste också utveckla utbildning i entreprenörskap. Intresset för fristående gymnasieskolor är mycket stort. Det har nu startat tio nya. Det fick vi exempel på från Skolverket. Exempel på skolor som lyckats förverkliga många idéer om pedagogisk förnyelse är industrigymnasierna. Fler flickor söker till dessa utbildningar. Det tycker jag är intressant. Dessa gymnasier har större förutsättningar att klara målen vad gäller APU. De har också varit föregångare vad gäller integrationen mellan yrkesprogram och naturvetenskapsprogrammet. Herr talman! Innan jag slutar skulle jag vilja lägga in lite etik också i det nya fina verktyg som vi har fått i och med informationstekniken. Det är ju ett fantastiskt redskap tillsammans med biblioteket. På den skola jag kommer från gjorde vi nyss en karta. Vi tände en lampa för varje land som elever har någon anknytning till. Det blev 39 lampor, 39 länder. Vilken kontaktyta som finns! Tänk att nå alla dessa länder med IT! Vilken ny kunskap och kompetens man kan skaffa, och vilka möjligheter man kan få! Det gäller också stödet för funktionshindrade. Det är oerhört viktigt att elever med handikapp får del av detta. När vi nu talar om utbildningen för lärarpersonal vill jag säga att en egen e-postadress måste vara förknippad med utbildning och fortbildning av lärare vad gäller pedagogik och tolkning. Den tekniska delen är så självklar. Jag kontrollerade några webbsidor som man kunde söka på Altavista. Jag gjorde det i söndags. Jag skall bara ge något exempel innan jag slutar, herr talman. Jag tittade på nyckelordet porr. Det ger finns på svenska. En lärare måste handleda i fråga om vilka av dessa sidor som är positiv kunskap och vilka som är negativ kunskap. Läser jag t.ex. om Förintelsen och jag skall slå upp ordet Auschwitz hittar jag 43 010 webbsior. Jag hittar 545 på svenska. Vem säger till en fjortonåring vad som gäller? Hur skall lärarna klara det? Finns det verkligen handledare med kunskap som är inne i problematiken, som fått lära sig utredningsteknik och källkritik? Nej, det finns inte den lärarkompetensen! Vi fick en ny lärare till vår skola som inte ens kunde IT, som inte hade fått kunskap om IT på lärarutbildningen. Då är pedagogik och tolkning oerhört viktiga moment om vi skall komma till en överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism. Jag tycker att det är synd att de skrivningarna har försvunnit ur regeringsförklaringen.